Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Interpellationen utgår från det allmänt förekommande inslaget av borgerlig ideologi i skolundervisningen. Men det förhållandet att lärare under anmärkningsvärda former tilldelats varning för att de gett annan politisk belysning av händelser än vad läroböckerna gör har också gjort det särskilt angeläget att efterhöra hur regeringen ser på dessa frågor. Utbildningsministern hänvisar till det svar han i går lämnade till herr Hermansson i Stockholm. Varken det svaret eller svaret på min interpellation tar upp det som kan anses utgöra avsteg från skolans uppgift att ge objektiv, dvs. saklig och allsidig, undervisning. Till de preciserade frågorna i min interpellation vill jag erinra om några aktuella händelser. I det bekanta Kungsbackafallet, där tre lärare tilldelats varning för tjänstefel, lade länsskolnämnden i Hallands län lärarna till last att de opponerat mot en enligt deras mening ensidig framställning av en utomstående föredragshållare. Likaså ansågs belastande att de berörda lärarna haft sina telefonnummer angivna i ett häfte om Vietnamveckan! Utifrån sådana fakta är de ställda frågorna motiverade, och det kan ifrågasättas om de av utbildningsministern åberopade medborgerliga rättigheterna till politisk aktivitet här tillämpats. I fråga om det principiella problemet om lärares frihet i undervisningen anför utbildningsministern att varken han eller skolöverstyrelsen kan förutse alla situationer i klassrummen och utfärda föreskrifter. Det har jag naturligtvis heller inte avsett, men jag tror det är utomordentligt viktigt att så klara uttalanden göres från regeringens sida att varje tveksamhet om principerna undanröjes. Den ensidiga beskrivning av internationella problem som förekommer i många läroböcker borde göra det naturligt att lärarna nyanserar beskrivningarna. Men då blir det ”politisk propaganda”. Jag vill se Kungsbackafallet som ett uttryck för den situation som är rådande och den borgerliga dominans som är kännetecknande för skolan. Tyvärr är inte detta fall isolerat. Även om jag inte har för avsikt att fördjupa mig i detta enskilda fall vill jag dock peka på några skrämmande värderingar som lagts i dagen vid handläggningen av fallet.

Vad är detta? En uppfattning som är kränkande mot övriga yrkesutövare, vilka inte har en enligt gängse borgerlig upptattning tillräckligt hög status. Vad är det som gör yrkesutövaren med tränstebil. kontor och telefon och med kostym och vita manschetter som arbetsklädsel mera trovärdig än yrkesutövaren med cykel, med bullrande arbetsplats och med oljigt blåställ som arbetsklädsel? Den borgerliga ideologin gör sig starkt gällande. I historia för arskurs 9 i grundskolan av Hildingson Husdén heter det beträffande könsrollerna: ”Det är svårt att säga i vilken grad verklig diskriminering av kvinnor fortfarande förekommer inom yrkesliv och politik. Många anser att detta i hög grad ännu är fallet.” Att Eva Moberg anser detta berättas det. men inga exempel på könsdiskriminering ges. Däremot far man veta: ”Manga flickor vill inte satsa på utbildning och yrke, eftersom de avser att gifta sig och därför inte tror sig behöva tänka på sin försörjning.” På bildsidor visas olika kvinnoroller. och jag skall faktiskt aterge ett par exempel på TV-skärmen. Man talar om grovarbetare i Polen. brud i Sverige. skönhetsmiss i Frankrike. soldat i Kina osv. som kvinnoroller. Det är möjligt att ”grovarbetare i Polen” återspeglar författarnas innersta tankar om den förmenta följden av att kapitalismen avskatfas. men frågan är väl ändå om inte bilden av den svenska kvinnans roll som ”brud” är minst lika kränkande mot alla ambitiösa. medvetna kvinnor såväl i vårt land som i andra länder vilka vill skapa jämlikhet Efterkrigstidens historia beskrivs på följande sätt + Tham Hägers Historia, Lärobok för grundskolan, Arskurs 8: ”Förenta staterna ”vann kriget men förlorade freden". Amerikanerna förmådde inte hindra Sovjetunionen att lägga under sig större delen av Östeuropa. De förstod emellertid, att Förenta staterna inte kunde lämna den övriga världen at sitt öde utan måste ta ledningen bland demokratierna, om inte Sovjetunionen helt skulle få övertaget. Därför hjälpte den amerikanska regeringen Västeuropas länder att ateruppbygga sitt näringsliv och försvar. Också i Kina satsade amerikanerna miljarder dollars för att hjälpa landet på fötter. men där segrade kommunismen ändå.” Det är alltså förklaringen till militärpakter. interventionsoch utrotningskrig och mycket annat som USA stär för i dagens politiska situation. Märk väl att beskrivningen är avsedd för elever vid årskurs 8; den kan inte ens försvaras som barnsagor!

Att det varit USAs politik som länge hindrat Kina att få inträde i FN behöver man tydligen inte klargöra i läroböckerna. I Pederby Mobergs lärobok i samhällskunskap för grundskolans ärskurser 7-9 säges: ”Sovjetunionen är emellertid inte en demokratisk stat i västerländsk mening. Där råder nämligen enpartivälde som är allt annat än demokratiskt. Det är det kommunistiska partiet som är allenarådande.” Däremot presenteras Schweiz på ett annat sätt. Beträffande national radet anföres' ”Medlemmarna väljs direkt av folket för fyra år i sänder - Karaktäristiskt för den schweiziska typen av demokratiskt styrelseskick är att beslutande folkomröstningar förekommer rätt ofta. Folket självt får således genom röstning godkänna eller avslå olika förslag.” Författaren tillägger dock följande: ”Anmärkningsvärt är att kvinnorna i Schweiz fortfarande i allmänhet saknar rösträtt.” Även i det här fallet har som bekant utvecklingen gätt framåt. men nog torde mer än en elev 1 grundskolans årskurser 7—9 ha frågat sig om inte också kvinnorna borde räknas till ”folket” som väljer nationalråd och om det är särskilt demokratiskt att människor på grund av sitt kön diskrimineras. Kravet på allsidighet är särskilt aktuellt när det gäller kontroversiella synpunkter. säger utbildningsministern i sitt svar, men läroböckernas ensidiga synsätt vill jag illustrera med följande exempel. I ”Världen, Sverige och vi”, samhällskunskap för gymnasiets årskurs 1, behandlas EEC-frågan. Där anföres: ”Möjligheterna syns i detta fall vara, om nu t.ex. Storbritannien vinner inträde. att vi antingen ansluter oss helt men med förbehållet att få lämna organisationen vid händelse av krig eller andra svära politiska kriser. eller att vi bara blir associerad medlem.” Jag vet inte med vilken rätt läroboksförfattarna Björkblom m.fl. på detta sätt preciserar vårt lands utrikespolitik. Här är det väl ändå en kontroversiell fråga. Kan det anses oriktigt om en lärare erinrar om andra ståndpunkter i EE gan” Det är exempelvis inte utan intresse att manga i vårt land också säger nej till EEC! Det är heller inte företagsdemokrati och löntagarinflytande som propageras i läroböckerna. ”Utbildningstidningen” redovisar i sitt senaste nummer nagra utdrag ur läroböcker, där man funnit exempel som att ”de flesta människor på grund av uppfostran, miljö och tradition har en socialt medveten attityd. som gör disciplin och lydnad naturlig i ett företag saväl som i ett samhälle”. Den borgerliga indoktrineringen kommer till uttryck på område efter omrade i undervisningen. Helt nyligen har utkommit en bok av Henry kgidius med titeln ”Individ och grupp”. Boken används i psykologiundervisningen på gymnasieskolans facklinje. Jag skall be att få återge några avsnitt ur denna bok. Under rubriken Sociala behov kan man läsa följande. ”Vilka är då de sociala behoven? Nägra är allmänt erkända av psykologerna: kontaktbehovet. prestationsbehovet, behoven att dominera och att underordna sig. Delvis hör de samman, delvis är de motstridiga. Flera psykologer har diskuterat, om det inte finns ytterligare ett behov: behovet att hjälpa andra, att göra tjänster åt andra. Men om detta är ett naturligt behov. varför påminnes vi då ständigt om att vi bör vara hjälpsamma och osjälviska? ” Jag viterar vidare: ”Tva sociala behov som förefaller motstridiga är behoven att dommera och att underordna sig. Men var och en som arbetar I en större organisation bör helst ha båda. Man skall kunna underordna sg de personer som står över en själv och man skall kunna dominera dem som man hat under sig. Många människor har bara det ena av dessa behov. Om de bara har behov att dominera, kommer de lätt i konflikt med närmast överordnade chefer. Om de bara har behov att underordna sig, gör de klokast i att stanna på en underordnad plats. Behovet att dominera, maktbehovet, prestigebehovet är ofta intensivt. Det framträder med särskild styrka, när rangordningen i en grupp rubbas.

Tack vare behovet att underordna sig, vilket kan framkallas hos den ena av parterna, bevaras vänskapen. I ett äktenskap kan dock viss jämlikhet uppnås genom att mannen får bestämma i vissa frågor, hustrun i andra.” Inom en kulturkrets och också inom hela mänskligheten uppstår en mängd rangordningssystem, heter det i boken. ”Människorna sluter sig samman i nationer. Varje grupp känner behov av strukturering, av lag och ordning. Men nationen blir snabbt mer än blott en administrativ enhet. Den blir en personlighet med alldeles egna karaktärsdrag, som medlemmarna blir djupt förälskade i. Vårt svenska språk klingar särskilt skönt, tycker vi, fastän det egentligen bara klingar svenskt. Vår renlighet, hederlighet, öppenhet, demokratiska samhällsordning och mycket annat blir omistliga nationella särdrag.” Samhällsklasser, socialgrupper, social status behandlas på följande sätt: ”Begreppet samhällsklass har trollbundit sinnena i hela världen sedan 1800-talets våldsamma klasskamp. Denna var en följd av ghettobildning. En stor del av befolkningen drogs från byarna på landet och blev billig arbetskraft i gruvor och fabriker, där de ofta utsattes för omänsklig behandling. De sociala orättvisorna blev uppenbara för de flesta människor. Men sociala institutioner och vanor som utbildas i ett samhälle är svåra att ändra på. Industrinationerna drabbades av inre kriser. I denna situation, då olika grupper kände sin existens och sin sociala trygghet hotad, upplevde de sig som enheter. De utsugna och pinade kände sig som ett proletariat, en arbetarklass. De som hade egendom och god samhällsställning att försvara kände sig som medelklass. De som ägde storföretag eller innehade höga ämbeten kom att känna sig som en överklass.” Ytterligare några meningar bör kanske återges ur denna bok: ”Att samhällsforskare och psykologer så ofta talar om socialgrupper och utför undersökningar om dessas olika egenskaper, beror delvis på traditionen. Man föreställer sig fortfarande samhället som ett klassamhälle. Det beror också på att man måste lägga in konstlade gränser i gråskalan för att kunna arbeta med de resultat man erhåller. Det visar sig då att det finns en mängd skillnader mellan de socialekonomiska grupper, som man på detta konstlade sätt skapar.” Detta, herr talman, strider mot kravet på att ”främja elevernas utveckling till medvetenhet, saklighet och kritiskt sinnelag”. Detta strider mot varje strävan att ge skolan ett innehåll av demokratiskt tänkande. Det är en reaktionär ideologi som propageras. Men det jag har citerat är hämtat ur läroböcker som i dag användes i svenska skolor, utan Lärare som korrigerar bristerna i läroböckerna med verklig beskrivning av USA:s krig i Vietnam har tilldelats varningar för tjänstefel. Men de som genom läroböckerna ger en falsk beskrivning av historia och verklighet går fria från anmärkningar!

Herr talman! Herr Berndtson i Linköping berörde vid ett par tillfällen i sitt anförande det s.k. Kungsbackafallet. Det är föremål för behandling i regeringsrätten, och jag är därför förhindrad att över huvud taget kommentera fallet. Herr Berndtson tog emellertid upp några andra saker som jag vill kommentera, bl.a. de internationella frågorna i utbildningen. Får jag bara som ett litet exempel på vår vilja att inom skolan skapa en objektiv utbildning på ett område, där meningarna kan gå skarpt isär, hänvisa till det anslag som vi lämnade till Sveriges elevers centralorganisation för några år sedan till en s.k. antiindoktrineringskampanj. Vi gav alltså eleverna ekonomiska möjligheter att själva kritiskt granska den utbildning och de läromedel som fanns i skolan och därmed ge uttryck för sin uppfattning och lämna underlag för förändringar i framtiden. Vi har dessutom en särskild läromedelsgranskning genom läroboksnämnden. Nämndens arbete är nu föremål för en utredning, och inom drygt en månad får vi ett förslag om en effektivare läromedelsgranskning. I det sammanhanget har herr Berndtson möjligheter att påverka den framtida utformningen. Jag vill också understryka att beträffande det viktiga historieämnet har läroboksnämnden gjort en särskild genomgång och låtit tre fria, oberoende forskare granska samtliga de böcker som har passerat genom läroboksnämnden för att på det sättet åstadkomma en dubbel kontroll. Resultatet av den undersökningen blev att det här och var fanns brister. Det resultatet skall självfallet utnyttjas för att åstadkomma en ytterligare förbättring. Herr Berndtson tog upp frågan om könsrollerna. På den punkten har vi gått så långt att vi i läroplanen sagt att det är skolans uppgift att ifrågasätta rådande förhållanden. Det har alltså gjorts ett utomordentligt starkt uttalande för att motverka de könsroller, som i dag finns i det svenska samhället och som alla i denna riksdag väl är eniga om är otillfredsställande. I sin interpellation nämnde herr Berndtson ett exempel på dålig överensstämmelse med läroplanen. Jag kan meddela att den nämnda boken nu är ur bruk genom införandet av Lgr 69. Herr Berndtson åberopade vidare en rad andra böcker. Eftersom jag naturligtvis inte kan våra tusentals läroböcker utantill, är det för mig en omöjlighet att uttala mig om dessa fall. Det var något av en andra interpellation som jag fick, och det är mycket svårt för mig att här utan vidare komma med en kommentar. Jag kan bara uppmana herr Berndtson att lämna sina synpunkter till läroboksnämnden, vare sig han vill göra det till den gamla eller till den framtida nämnden, som så småningom träder i funktion efter remissbehandling och eventuella riksdagsbeslut. Jag kan som min personliga uppfattning säga att vi fortfarande har betydande brister när det gäller läroböckerna. Situationen är längt ifrån idealisk. Det är emellertid å andra sidan felaktigt att ge det intrycket att erbarmligt dåligt ställt. Förhållandena är ganska hyggliga men inte tillräckligt bra. Om vi jämför med andra länder, både i öst och i väst, tror jag att den svenska lärobokssituationen framstår som ganska exemplarisk. Men vi själva är inte nöjda med den.

Herr talman! Utbildningsministern ger exempel på viljan att skapa motvikt mot den borgerliga indoktrineringen. Jag tycker naturligtvis att det är bra med ekonomiskt stöd till eleverna + deras verksamhet, men eleverna kanske ändå har rätt att vänta sig att man inte samtidigt öser ut alltför mycket reaktionär propaganda genom läroböckerna. Det är naturligtvis bra med varje sådan bok som försvinner ur marknaden, men det behövs nog andra atgärder än omläggning av läroplaner för att få dessa bortrensade. Jag är tilltredsställd över att utbildningsministerns svar andas vilja att ta itu med denna borgerliga dominans på ett eller annat sätt, även om vi i dag inte får något bestämt besked om hur det skall gå till. Utbildningministern yttrade 1 en tidningsintervju nyligen: ”Jag tror inte på den sterila objektivitet som består i att läraren söker komma fram till något utplånat eller är rädd för att avslöja att han själv tillhör ett politiskt parti eller något sådant. Kravet är att han skall ha förmåga att presentera de olika uppfattningar som finns.” Jag förstår att statsrådet inte kan gå in på det aktuella fall jag har talat om, men det kanske inte skulle skada att det här tidningsuttalandet åtminstone rillställdes vissa länsskolnämnder för begrundan om hur de bör se pa dessa saker. Det förhållandet, att vi har en rad läroböcker som stark kritik kan riktas emot, är nog så betänkligt. Att statens läroboksnämnd inte granskar alla läroböcker skulle kanske kunna förklara en del av skevheterna, men är ändå inte den borgerliga dominansen ulltför genomgående? Man kanske kan säga som jag tror att utbildningsministern vill göra, att det inte är bra men att det heller inte är sa illa ställt. Men jag tycker det är tillräckligt illa ställt på detta omrade Även om vi kan vänta ett betänkande från läromedelsutredningen inom kort borde väl regeringen kunna prestera några synpunkter på hur man skall motverka det ensidiga propagerandet av borgerlig ideologi i skolorna. Jag menar att skolan måste ha en stor plats i strävandena att bryta den reaktionära indoktrineringen i vårt land, och då får man inte passivt låta vad som helst flöda genom läroböckerna.
Herr talman! Herr Berndtson i Linköping klagade över att jag inte lämnade ett ännu mera konkret besked i dag, men jag undrar hur riksdagen skulle reagera, hur remissinstanserna skulle reagera och hur en utredning skulle reagera, om jag ungefär en månad innan betänkandet presenteras deklarerade hur den framtida läromedelsgranskningen skulle gå till. Det vore verkligen en maktfullkomlighet, och jag höll på att säga cn pampattityd, som nog skulle kritiseras ganska hänsynslöst. När vi nu står så nära ett utredningsresultats framläggande och en remissbehandling där olika organisationer och grupper av lärare och elever får tillfälle att yttra sig — och självfallet även en allmän politisk debatt — vill jag naturligtvis avvakta den diskussionen och se vilka positiva uppslag och idéer man har. Sedan har jag kanske ändå litet större tilltro än herr Berndtson till elevernas förmaga av kntisk granskning och bedömning. Med den allt öppnare skola vi har tror jag riskerna för indoktrinering inte är riktigt sa stora som herr Berndtson föreställer sig. Detta är emellertid ett viktigt problem, och jag ser fram emot en intressant diskussion under våren om dessa frågor. Vi får sedan tillfälle att återkomma i riksdagen till diskussion och konkreta beslut när det underlaget finns framlagt.
Herr talman! Anledningen till att jag blandar mig i den här diskussionen är att det för den som länge sysslat med undervisning inom svenskt skolväsen känns ganska egenartat att lyssna till herr Berndtsons i Linköping framställning. Den är av den arten att man inte känner igen svensk skola. Medan jag lyssnade erinrade jag mig en uppgift som jag hade för ett antal år sedan. Den gällde studier av läroböcker i historia från en kommunistisk stat i öster. Jag måste säga att detta studium var utomordentligt beklämmande. Där kunde man under trycket av politisk tendens förvränga fakta så att det blev en ytterst egenartad historia. Jag blev ytterst betänksam när jag hörde herr Berndtson, ty det verkar som om herr Berndtson inte ville tillåta människor med olikartad politisk inställning att också vura läroboksförfattare. Jag tycker att det är lyckligt att ha läroboksförtattare som representerar olika politisk inställning, och jag tor att ungdomarna vid de diskussioner som förs under lektionerna blir uppmärksamgjorda pa sådant. Lika väl är jag övertygad om att utbildningsministern har alldeles rätt när han säger att en lärare inte har någon anledning att dölja sin egen politiska inställning. Talar han öppet. gör han därmed cleverna uppmärksamma på att det kanske finns särskild anledning att vara kritisk mot de uttalanden som görs, om man har en unnan uppfattning än läraren i fråga. Det ger ju hela tiden möjligheter till en öppnare och friare diskussion. Sedun har vi lärvboksnämnden som granskar, vilket jag tycker är riktigt. det finns ju läroboksförfattare som kan sina saker men som ändå med utgångspunkt i vad som är vetenskapligt hederligt har en benägenhet att göra ett urval i enlighet med egen politisk inställning. Jag vill säga detta, hetr talman. därför att jag tycker att den svart målning av hur det gar till i svensk skola i dag som herr Berndtson gaiort inte lar stå oemotsagd. Det är högt i tak i den svenska skolan. Elever och lärare diskuterar under stor frihet med varandra. Det är en inställning som Udigare kanske bara fanns hos en del lärare. I dag tror jag att det finns en ganska samfälld inställning hos lärarna i vårt land om att sa skall det vara. Det skall vara högt i tak i debatten.
Herr talman! Det är inte tilltro till eleverna jag saknar, men jag tror att eleverna begär att då de bekämpar den borgerliga indoktrineringen . bör de inte samtidigt få en känsla av att de arbetar mot en bokflod som tillför skolan nya reaktionära värderingar. Även om jag inte kunde förvänta mig mera detaljerade besked från utbildningsministern rörande hur läroboksgranskningen skall gå till i fortsättningen, hade det kanske varit bra om de principiella ståndpunkterna i det politiska och ideologiska problemet kunnat preciseras på ungefär samma klara sätt som skedde i en tidningsintervju nyligen.

Tyvärr finns det alltjämt statusvärderingar som gynnar den borgerliga propagandan och motverkar en demokratiseringsprocess. Från moderat håll har man ofta kritiserat skolan för att vara vänstervriden, och jag tror att det på riksdagens bord har funnits motioner från moderat hall som velat gå ännu längre och behålla det borgerliga synsättet i skolorna. Jag menar att det är en angelägen uppgift att bekämpa denna borgerliga indoktrinering. Den uppgiften är inte begränsad enbart till vad man kan vänta av den eller den utredningen — i det politiska livet måste vi göra en mycket aktiv insats för att ästadkomma en ändring.
Herr talman! Kring de principiella ståndpunkterna och den principiella målsättningen hoppas jag att det inte finns några delade meningar. I varje fall är min uppfattning glasklar, att skolan skall medverka till objektivitet i undervisningen. Men vad vi diskuterar i samband med läromedelsutredningen är: Vilka medel kan vi använda för att uppnå denna objektivitet? Det är bara i den diskussionen jag har sagt att jag som utbildningsminister anser att man bör avvakta en utredning som ligger sa nära i tiden och vänta på synpunkter från remissinstanser, riksdagsmän och andra som kan vara intresserade av det här problemet.

Herr talman! Herr Taube har frågat mig om vilka kraftfulla och snabbt verkande atgärder jag kommer att vidta för att klara av den helt orimliga eftersläpningen du det gäller behandlingen av ansökningar om vapenfri tjänst. Vapentrinamndens resurser har alltsedan dess tillkomst fortlöpande förstärkts. Salunds har kansliet tillförts nya tjänster och de medel som nämnden disponerar för utredningsmän har kraftigt uppråknats Antalet heltidsanställda utredare har denna höst kunnat fördubblas. Vidare pagar alltjämt en nyrekrytering av utredningsmän som på fritid skall biträda nämnden. Då redan vidtagna atgärder inom kort förväntas betydligt öka ärendeunderlaget för den beslutsfattande nämnden. har denna nyligen förstärkts med ytterligare en ersättare för ordföranden. Frågan om ytterligare förstärkning och effektivisering av den beslutsfattande nämnden prövas för närvarande. De åtgärder som jag nu berört bedöms medföra att ärendebalansen inom kort kan börja avarbetas. Jag häller mig fortlöpande noggrant underrättad om vapenfrinämndens arbetssituation och är beredd att vidta de ytterligare ätgärder som kan visa sig erforderliga.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Andersson för ett fylligt och snabbt svar på min enkla fråga. Att vapenfrinämnden arbetar under synnerligen svära förhållanden är ju oss alla bekant. Då organisationen lades upp gjordes det med sikte på att det skulle vara ungefär 700 ansökningar om året. Förra året uppgick de till ca 3 000. I år kommer det enligt uppgift att bli ungefär 4 000. Det är givet att det da blir en eftersläpning i behandlingen. Jag vill inte alls rikta någon kritik mot det. Det är fullt naturligt. Jag är mycket tacksam för att statsrådet har vidtagit de åtgärder som är vidtagna. Vi räknade som sagt från början med att det skulle vara 700 ansökningar om året och nu är antalet tydligen ca 4 000. Jag har funderat på vad denna ökning kan bero på och försökt undersöka förhållandena något. Jag har kommit fram till -- jag skulle vara tacksam om statsrådet ville hjälpa mig med att tala om huruvida min slutsats är riktig eller ej — att det är tre olika kategorier som söker vapenfri tjänst. Den första kategorin är de som vi räknat med frän början, de som söker vapenfri tjänst av religiösa. etiska eller moraliska skäl. Det är givet att dessa ungdomar ivrigt väntar på svar. Enligt uppgift kan det ta över två år innan de fär det. Den andra kategorin är de som av rent politiska skäl inte vill försvara värt land. Jag har inte nägon större respekt för den kategorin, det vill jag säga, men de bör ju ända ha svar inom rimlig tid. Sedan har vi den tredje kategorin och den tycker jag är den intressantaste. De har pa sitt sätt ”hjälpt till” att skapa denna mycket stora eftersläpning. De vill av någon anledning skjuta pa sin tjänstgöring så länge som möjligt. Det kan vara olika skäl, familjeangelägenheter, civilt arbete eller studier. Framför allt de studerande har enligt vad jag har kunnat utröna funnit detta kryphäl. De lägger in ansökan om vapenfri tjänst. De vet att det kan ta över tva är innan de fär svar. De åsamkar statsmakterna, försvarsdepartementet och statsrådet extra bekymmer. Efter två är kommer så svaret. Ansökningen kanske är beviljad. Antingen säger då vederbörande att han har ångrat sig eller också kanske han tar vapenfri tjänst. De ”chansar” helt enkelt på att få vänta tva är och avverka en del av sina studier under tiden. När beskedet kommer kanske de bara har ett är kvar av sina studier och de lägger da in ansökan om vanligt anständ. Med de otillräckliga resurser som vapenfrinämnden har haft har dessa ungdomar fatt en extra favör och det kan ju inte anses vara rättvist. Jag skulle som sagt vara mycket tacksam om statsrådet ville tala om vilken uppfattning han har — om det kan ligga någonting i vad jag nu har anfört. Jag har fått dessa upplysningar från studerande i Lund och jag kan naturligtvis inte säga att dessa upplysningar är helt riktiga, men det är inte alls osannolikt att de är det.
Herr talman! Först vill jag säga att det ingalunda är 4 000 som söker vapenfri tjänst. När antalet var som högst — det var förra året — rörde det sig om 3 000. I är är antalet lägre. Fram till november månad detta år är det i varje fall 300 färre än i fjol som har sökt vapenfri tjänst. Antalet går alltsa ned. Det är alldeles riktigt av herr Taube att ställa frågan om vad han kallar grupp tre, som enligt uppgift, vilken jag föreställer mig att han har fått från studerande i Lund, möjligen utnyttjar det förhållandet att det tar läng tid att få sin ansökan prövad. Vi är medvetna om detta, och det är ju bl.a. därför som vi har ansträngt oss för att under detta är fördubbla den kapacitet som har stått till förfogande för att avgöra ansökningarna. Jag tror dock ändå inte att det är ett särskilt stort antal värnpliktiga som skaffar sig anstånd ett eller tvä år genom att först söka vapenfri tjänst och sedan, då de fatt avslag, gör sin värnplikt. Att sädana fall förekommer vet vi. men jag tror inte att antalet är särskilt stort. Jag kan tala om att det genomsnittliga antalet avgjorda ärenden i vapenfrinämnden under årets tre första kvartal var 327 medan det under oktober och november månader i år avgjordes 448 ärenden. Det innebär alltså att vi nu är på väg att nå den kapacitet som krävs, inte bara för att avverka de inkommande ansökningarna utan också den balans som finns.

Herr talman! Ja, det är givet att försvarsministern mycket bättre än jag känner till antalet ärenden. Jag fick uppgiften om 3 700 ärenden hittills i år i en tidning. Det skall kanske i stället vara hittills 2 700. Inte heller jag tror att det är fråga om ett stort antal, men företeelsen är litet irriterande för de lojala som icke begagnar sig av detta kryphäl. Jag är glad över statsrädets besked att frågan kommer att debatteras och tagas upp i annat sammanhang. Då begriper de som nu tänker göra en ansökan av ifragavarande slag att det inte är någon idé. Med den nuvarande takten är väl balansen avbetad på ungefär ett halvt eller kanske ett är. Det kan för vederbörande betyda en rekommendation att inte begagna sig av det kryphal som finns utan avstå från att göra ansökan, på så sätt kan balansen uppnaäs ännu snabbare.

medborgare respektive statsanställda i centrala personregistret och statens personaladministrativa intormationssystem kommer att stoppas, till dess de väntade lagarna om sekretesskydd i dataäldern har trätt i kraft. När det gäller det centrala personregistret, som riksskatteverket utvecklar på regeringens uppdrag, har riksskatteverket hemställt att registret successivt får tas 1 drift under sommaren och hösten nästa år. Riksskatteverkets framställning är för närvarande pa remiss hos offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén. Mina ställningstaganden i frågan kommer att 1edovisas i statsverkspropositionen. Med hänsyn till en del uttalanden som fru Anér gjort i interpellationen vill jag dock i detta sammanhang framhalla dels att samtliga uppgifter som avses inga i det centrala personregistret enligt nuvarande lagstiftning är offentliga, dels att systemutvecklingen gjorts på ett sådan sätt att begränsningar kan ske i fraga om utlämnandet av uppgifter, om detta skulle bli aktuellt till följd av ändrad lagstiftning eller av annan orsak. Den av interpellanten berörda kontrollen vid terminalfrågor kan också lösas på ett godtagbart sätt. Det personaladministrativa informationssystemet inom statsförvaltningen utvecklas av statskontoret inom ramen för ett av regeringen lämnat uppdrag. Informationssystemet beräknas redovisas för regeringen under våren 1972. varför jag för min del inte har haft anledning att överväga vare sig imnehall eller tidpunkt för införandet. Genomförandet av omlokaliseringen av statlig verksamhet har emellertid aktualiserat ett informationssystem för att klara främst omplaceringsverksamheten. Statskontoret har hävdat att användningen av ADB är nödvändig, bl.a. med hänsyn till de datamängder som krävs, och föreslagit att inom statskontoret utarbetade systembeskrivningar för det personaladministrativa intormationssystemet läggs till grund för det nu aktuella informationssystemet Remisshehandlingen av statskontorets förslag har nyligen avslutats och beredning av frågan pagar

Hoes tilinan! Jag ber att få tacka herr finansministern för svaret pa nun frags Det var vitt mycket lugnande svar. och det gav intrycket att det inte finns nagot att oroa sig för alls Men naturligtvis är jag inte riktigt iugnad.

Beträllande det centrala personregistret understryker herr finansministern alt de uppgifter som ingår i detta system är helt oftentliga. Men det argumentet börjar bli ganska trädslitet i ADB-teknikens tid. När registren över alla icke hemliga uppgilter om medborgarna blir så störa. så lättillgängliga och sa kombinerbara som de blir i CPR. ändrar taktisk! offentligheten kring dessa uppgitter sin karaktär. BI. a. sker det pa det sätt som justitiecombudsmannen Wennergren beskrev det i ett föredrag i fjol: ”Det räcker inte längre att som skyddskriteriuin uppställa att användningen av persondata som begärs utlämnade kan skada och förklena den enskilde. Denne bör skyddas också mot en användning som, även om den inte direkt skadar honom, ända måste anses i onödan blotta hans privatliv.” Vidare är det sa. att inte mindre än trettio olika avnämare star i kö tör att få utnyttja CPR:s möjligheter. Främst i kön star försäkringsholazget Skandia och Bankföreningen. Om dessa skrev riksskatteverket i september i år till finansdepartementet, att ”det är för presumtiva avnämare av CPR viktigt att riktlinjerna vad gäller utnyttjandet av registret snarast klarläggs. eftersom en anslutning normalt kräver lång tid för utredningsoch utvecklingsarbete”. Det vill man ju livligt instämma i. Hur dessa 30 avnämare kommer att utnyttja CPR är också av intresse, inte bara för dem själva och för finansdepartementet utan även tör alla medborgare som är instoppade i systemet och som inte har minsta möjlighet att kontrollera vilka uppgifter om dem som gar ut och till vem de gär ut.

Som jag framhållit i min interpellation är experterna ganska skeptiska mot nuvarande säkerhetsåtgärder vid ternunalerna. Vidare är det sa, att når uppgifter gar över fran en statlig myndighet till en annan. händer det i vissa fall att de ändrar sin sekretesskaraktär. Det som hos den ena myndigheten är skyddat. kan plötsligt bli mycket mindre skyddat. dartör att det kommer i en annan myndighets papper respektive dess ADB system. Detta är en uppgift som sekreteraren i ottemthaghersoch sekretesslagstiftningskommittén lämnat Jag kan ta ett exempel som han inte nämnde. Uppgifter om enskilda personer som en läkare. en skölpsykolog eller en sovialvärdare lämnat till olika myndigheter kan sedan under vissa omständigheter + sammandrag och i en kanske ine alldeles exakt form aterkomma hos en annan myndighet i handlingar. som da är offentliga. Att rätta till dessa förhallanden och rätta till de statliga databankernas programmering efter de regler som vi da verkliven vill ha torde icke vara nägot som görs på en eftermiddag. I varie fall anser jag att sadana saker i män av behov borde vara klara innan CPR kör i gang nästa ar Sedan har vi då PAI det personaladministrativa införmationssysteme: Oron för vad som kommer att hända där ar ganska stor på manga hall. Det är taktiskt inte bara jag som är orolig. Försöksverksamhet pagår som bekant tör tullt. och om jag far citera vud Statstränstemännens riksförbund skriver om det ist remissyttrande. så säger förbundet att man utomordentligt starkt vill betona vikten av att ofelbart säkra garantier skapas för att i den avsedda databanken inmatade uppgifter inte kan komma i orätta händer och användas för kommersiella eller andra ovidkommande ändamäl. Statstjänstemännens riksförbund påpekar att denna aktualiserade och relativt detaljerade databank för statstjänstemän torde komma att väcka intresse och kanske också stark efterfrågan på uppgifter av skilda slag hos rörelseidkare i varierande branscher. SR förutsätter därför att personalorganisationerna ges tillfälle till information och samråd om hur sekretessfragorna avses att bli lösta, och jag vill mycket starkt understryka detta. Det är riktigt som finansministern säger i sitt svar, att vad man just nu häller på med att skaffa fram till detta system är uppgifter om samtliga 100 000 statsanställda i Stockholm, deras familjemedlemmar och andra uppgifter som är av betydelse för en eventuell omlokalisering. Men det är bara 6 500 som skall omlokaliseras i första etappen och 17 000 i andra etappen. Vartill behövs då uppgifterna om alla de andra? Detta är uppgifter som bl.a. rör familjemedlemmars förvärvsarbete och deras eventuella pågående utbildning. Uppgifterna kommer delvis fram genom enkäter. och delvis har man hämtat dem från registret över totalbefolkningen. Vidare finns i detta register uppgifter om avgängsvägar, dvs. vilka grupper av befattningshavare som fått annan tjänst även när de bytt tjänst på eget initiativ. Detta är ganska mycket uppgifter. Man frågar sig för det första om de verkligen behövs och för det andra hur länge de kommer att stå kvar. Hur kommer man att vara säker på att de alltid uppdateras? Man kan göra jämförelser med ett annat register, nämligen Bankföreningens missbrukarregister. Personer som missbrukat sina checkkonton förs där upp på en svart lista, och sedan fär de inte öppna något nytt konto i någon annan bank heller. Men det registret stryker ut sina svarta får efter tre år, åtminstone säger man så. Hur länge kommer uppgifterna om de ännu inte utlokaliserade statstjänstemännen och deras familjeförhällanden att stå kvar, och vad har tjänstemännen för möjlighet att kontrollera att uppgifterna där är och förblir korrekta? Dessa frågor är så mycket viktigare som uppgifterna tydligen inte bara är hämtade genom direkt utfrågning utan från andra register, den enskilde tjänstemannen helt ovetande. Vidare kan man peka på sådant som uppgifter om blivande lärares psyken, som man försökt få fram genom s.k. attitydtest på lärarkandidater. I Umeå har lärarkandidaterna protesterat mot att de avtvingats djupgående personliga bekännelser och ställningstaganden under ett anonymitetsskydd som även projektledarna erkänner vara undermåligt. Det skulle också vara roligt att veta vad det kan finnas för garantier för att den sortens uppgifter inte kommer att följa de blivande lärarna under hela deras liv eller så länge de finns upptagna i PAI. Jag kan inte läta bli att citera vad en annan dataexpert, nämligen professor Goldberg i Göteborg.

Jag vill därför till slut anföra fem punkter som angår kvaliteten — från medborgarnas synpunkt — på de statliga ADB-systemen, och jag vill gärna veta om de kvalitetskrav som jag här ställer upp även ligger herr finansministern varmt om hjärtat. 1. Vi får inte låta offentlighetsprincipen förvandlas av datorerna till en förevändning för myndigheterna att undandra sig insyn och kontroll. 2. Vi måste ha informationsspärrar som hindrar att data som har insamlats för ett syfte av staten på okontrollerat sätt används för ett helt annat syfte, som inte var avsett från början. 3. Medborgaren måste ha rätt att veta vad som stär i hans personliga data, hur de än från början har insamlats, och ha rätt att korrigera dem. 4, Vi mäste ha ett verkligt tillförlitligt tekniskt kontrollsystem vid användandet av data, så att vi kan vara fysiskt säkra på att de bara kommer fram till behörig person. 5. Medborgarens krav på skydd mot för mycket insyn och onödigt inträngande i privatlivet skall gå före förvaltningens krav på förenkling och rationalisering av arbetet i sådana situationer, där ett sådant val måste göras. Vilka utsikter finns det att dessa krav kommer att bli tillgodosedda i de datasystem som nu utarbetas på regeringens direktiv och under dess överinseende?
Herr talman! Jag är inte beredd att på rak arm redovisa mina egna uppfattningar om interpellantens fem punkter. Jag vill nog först se materialet och sedan dra slutsatser om det i det materialet finns någonting som bestyrker de farhågor som interpellanten framför. Vi har för det första det centrala personregistret, som riksskatteverket nödvändigtvis behöver. Det är ju bara en utbyggnad av det gamla folkbokföringsregistret, och kravet att svenska folket skall vara folkbokfört slipper vi aldrig undan. För att man inte genom detta skall göra några angrepp på personlig integritet och sekretess har emellertid, som framgår av mitt interpellationssvar, riksskatteverkets hemställan om att få ta registret i bruk översänts till offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén, där det sitter ledamöter från denna kammare som har att bevaka just integritetsskyddet för den enskilda medborgaren. När det gäller det andra systemet, det personaladministrativa informationssystemet, har jag meddelat att regeringen under våren 1972 kan beräkna att få det redovisat från statskontoret, som nu utarbetar detta. Vi har också ansett det erforderligt med en viss registrering av personaldata med hänsyn till lokaliseringspolitikens krav. För egen del betraktar jag de uppgifter som här skall tas fram som högst banala och opersonliga. Det är födelsedata, utbildningsfrägor — t.ex. vilka examina man har bakom sig, om man passar till det och det. Det är ju de vanliga data som varje arbetsgivare behöver när det är fråga om personalärenden. Det kan vara något så enkelt som att man ur ett datamaterial får besked om när vederbörande kommer upp mot den nedre pensionsgränsen: det är ju rätt mänskligt om arbetsgivaren far reda på det i god tid med hänsyn till utannonsering av platsen och — om det rör högre tjänster —- bedömningar om hur han skall ersättas. Jag betraktar följaktligen detta som tämligen banala frågor. Skulle det visa sig att man i sin dataiver ger sig in på områden som är kränkande för den personliga integriteten, har vi som sagt uppmärksammat det genom den offentlighetsoch sekretessutredning som arbetar med frågorna och som har fått tillfälle att se på de förslag som läggs fram. I sak är det väl egentligen inte någon skillnad mellan interpellanten och mig, om vi är överens om att det finns saker och ting som varje person bör ha rätt att ha för sig själv. Så längt är vi alltså helt eniga. Jag kan emellertid inte underlåta att göra en reflexion. Jag satt i går med ledningen för en mycket väsentlig organisation i det här landet och diskuterade bl.a. de här frågorna, och dä fick jag många anmärkningar mot att inte staten hade utvecklat sitt datasystem på ett snabbare och effektivare sätt. Man menade bl.a. att arbetsförmedlingsverksamheten, som ju också är en fråga om att testa vilka uppgifter en person duger till, genom en sådan utveckling skulle bli snabbare och effektivare. Man har således ett intresse av att använda datatekniken i effektiviseringens syfte, och det intresset kan ibland konfronteras med intresset hos den enskilda individen av att ha sin person för sig själv. Jag hoppas att vi som hanterar de här frågorna skall kunna ha ett sadant förtroende för varandra att det sunda förnuftet och därmed också den riktiga kompromissen blir resultatet.
Herr talman! Jag tackar finansministern för det här svaret med, men jag skulle vilja ställa en fråga. Min interpellation gick egentligen ut på en tidsfråga, nämligen: Vilket kommer först. det färdiga CPR-systemet eller den färdiga offentlighetsoch sekretessutredningen? Det skulle vara väldigt roligt att få höra om denna fråga över huvud taget går att få svar på eller om det går att få någon antydning om svaret på den.
Herr talman! Jag har inte direkt undersökt när offentlighetsoch sekretessutredningen kan vara färdig. Jag vet att den har arbetat energiskt. Det kan emellertid tänkas att den kommer efter, och det är iu därför som den har fätt de här ärendena för ett remissyttrande, för den händelse den skulle behöva ta någon längre tid pa sig.

Herr talman! Intresset för integritetsfrågornu och ADB-frågorna blev stort hos folkpartiet i samband med folkoch bostadsräkningen 1970. Före debatten om den var det ingen från folkpartiets sida som drev de här frågorna i riksdagen. 1967 interpellerade jag dåvarande justitieministern Kling om de här frågorna, och han hävdade då att integritetsskyddskommittén eventuellt skulle ta upp dem. Vid närmare undersökning visade det sig att så inte skulle bli fallet. Då var vi ett antal socialdemokrater som 1969 motionerade i frägan, och resultatet av den motionen blev bl.a. att offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén kom till för att se över detta viktiga område: integritet i datasamhället. Det var inte bara den offentliga sektorn som skulle granskas utan även den privata, speciellt på kreditupplysningssidan. Vi fick ocksa en särskild kreditupplysningsutredning. Jag gläder mig åt att man är intresserad för de här frågorna i folkpartiet. De fem punkter som fru Anér här har tagit upp återfinns samtliga i den motion som Kaj Björk och jag väckte 1969 men som på intet sätt tycktes vara av intresse för folkpartiet när den behandlades i allmänna beredningsutskottet. Jag vill med detta ha sagt att vi — jämfört med alla andra länder, tror jag — har kommit väldigt långt på det här området. Vi har utredningar på gång som häller på med lagstiftningsarbete. Jag sitter med i både offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén och kreditupplysningsutredningen. och jag har ingen anledning att här närmare diskutera vilka överväganden som åger rum i de här båda kommittderna. Men jag kan säga sa Mycket som att en speciell datalagstiftning kommer att föreslas av offentlighetsoch sekretesslugstiftningskommittén, och jag tror att det kommer att ske under första hälften av nästa år. För att man skall få en fullständig kontroll på det här området är det inte endast erforderligt med en allmän lag. utan man måste också gå in och göra förändringar i tryckfriherstörordningen. btt ärende där länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län värrade lämna ut uppgifter från sina magnetband överklagades nämligen, och regeringsrätten ansåg att denna information är allmän handling Först efter en ändring i tryckfrihetsförordningens 2 § kan man sdledes ta ett fullständigt sekretesskydd och ett fullständigt skydd för den personliga integriteten. Det är intressant att notera att fru Anér, när hon diskuterar dessa hagor. gör det endast med tanke pa den offentliga sektorn. Men vi har nunst bhka personorienterad information i databanker på den privata sekien, och det finns därför anledning att i den kommande lagstiftnmngen inte enbart reglera den offentliga sektorn utan jämväl den privata. Jag har velat framföra dessa synpunkter just med tanke på den tidsaspekt som fru And drar upp i sin interpellation. och jag tror inte att der föreligger nagon risk för att några större olyckor skall hända på integetetssky ddsområdet. Trots att det nu. sedan ett antal är tillbaka, på tex. ljnsstyrelsen finns regiter över den mantalsskrivna befolkningen med information som 2 oftentlig har det inte redovisats nagot fall där nagon enskild människa hor rakat illa ut därför att man har gätt över från ett manuellt system till ett omaskineila. Det måste här vara en avvägning mellan etlektiviigt och integritet. och det finns ingen anledning till att den oticnthga sektorn på narot sätt skulle avstå från att nyttja den moderna teknik som ADB innebär. Vidare sitter fru Anér med i en nyligen tillsatt utredning, som bl.a. har att syssla med samordning av de statliga databankerna — så fru Anér får möjlighet att även i det utredningsarbetet göra en insats.

Herr talman! Jag måste säga till herr Hugosson att vad jag frägade om i dag handlade om de statliga databankerna, eftersom det är dem herr finansministern är ansvarig för. De andra frägorna tar vi upp i andra sammanhang, och jag underströk särskilt att en av de saker som kan bli — och i varje fall är — betänklig ur den kanske däligt informerade allmänhetens synpunkt är just sammankopplingen av de stora statliga databankerna med stora enskilda avnämare av typen Bankföreningen och försäkringsbolagen. Sedan sitter jag faktiskt inte i den utredning som skall diskutera sammankopplingen av de statliga databankerna, utan i en annan som heter Dataindustriutredningen, men det är kanske en mindre viktig upplysning.

Herr talman! Om fru Anér. som är så intresserad av de här frågorna, har följt med i det som hänt vet hon att OSK fick tilläggsdirektiv i våras, som innebar att offenwlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén när det gällde datafrågor skulle se det hela generellt, inte bara för den offentliga sektorn utan jämväl för den privata. Utifrån lagstiftningssynpunkt, och framför allt ur integritetssynpunkt, finns det enligt min mening ingen som helst anledning att göra någon skillnad mellan den offentliga sektorn och den privata. Jag kan inte heller se att det är nägot fel om det kan ske ett utbyte av datainformation mellan å ena sidan den offentliga sektorn, å andra sidan den privata sektorn, om man nämligen skapar fullgott sekretesskydd för medborgarna. Fru Anér exemplifierade med att Försäkringsaktiebolaget Skandia får information. Ja, det är väl utomordentligt värdefullt ur försäkringstagarnas synpunkt, ty därigenom erhäller försäkringstagarna bättre garantier för att det inte uppstår nägra fel i försäkringsregistret. Det är därför man har lagt upp försäkringsnumren efter folkbokföringsnumren Men det är alldeles uppenbart och där delar jag fullständigt fru Anérs uppfattning — att vi maste ha en lagstiftning och ett kontrollorgan. Om det skall kallas för dataombudsman eller databanksinspektion spelar ju här ingen roll. Men jag vill understryka att ur lagstiftningssynpunkt skall vi inte ha en särskild lagstiftning för den offentliga sektorn och en annan lagstiftning för den privata sektorn, utan det gäller att finna någon form av lagstiftning som täcker hela fältet.

Herr talman!

Herr Richardsons två första fragor har behandlats i propositionen 159 är 1970 angäende gymnasieskolan. Vid de överväganden av det framtida betygssystemet som nu på min företrädares uppdrag sker inom skolöverstyrelsen mäste hänsyn tas till bl.a. de senaste årens förändringar inom gymnasieskolan. De omedelbara förändringar som beträffande betygsättningen skett i samband med gymnasieskolans införande har varit betingade av önskemälet att skapa ett så enhetligt regelsystem som möjligt i den nya skolformen. Erfarenheterna av ett reducerat antal betygstillfällen i fackskolan och gymnasiet är hittills alltför begränsade för att man skall kunna dra några generella slutsatser av dem. Erfarenheten av minskningen av antalet betygstillfällen, främst då inom grundskolan, samlas för närvarande in av skolöverstyrelsen. Fråga om ändring i regler för betygsättningen har tidigare redovisats för riksdagen. Jag ser ingen anledning att gå ifran en sådan handläggningsform. Någon tidpunkt för en redovisning av de förändringar, som kan bli resultatet av skolöverstyrelsens utredningsarbete, är det nu inte möjligt att ange.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Enligt praxis brukar ju en interpellant kommentera det svar han fått genom att förklara sig mer eller mindre nöjd med det och därmed så att säga betygsätta det. Om jag nu skulle försöka det, så känner jag mig litet tveksam om vilken betygsprincip jag skall använda. De relativa betygen är ju de vanliga nu för tiden men referensgruppen — vi har ju sammanlagt bara 19 statsrad i hela landet — är onekligen i minsta laget och för övrigt identisk med klassen. Jag far därför hålla mig till den gamla typen, den med bokstäver från A till C. Jag kommer då fram till följande. De tva första frågorna är över huvud taget inte alls besvarade. Utbildningsministern hänvisar till de allmänna ordalagen i en proposition från förra året — just de allmänna ordalag som jag ville ha förtydligade — och dessutom till skolöverstyrelsens betygsutredning. Den vinklingen kan inte ge några poäng, herr statsråd. Det tredje problemet har heller inte blivit belyst, det finns ändå inget svar att ge, eftersom erfarenheterna är alltför begränsade, heter det. All right! Det kanske är så. Men jag hoppas att det inte skall dröja länge förrän vi får klarhet i hur informationen till hemmen fungerar. Och jag frågade faktiskt inte enbart om gymnasium och fackskola, utan min fråga inkluderade även grundskolan. Det är egentligen bara på fjärde frågan som jag har fått ett ordentligt svar, men bara på en del av den. Om jag sammanfattar det hela finner jag att slutresultatet är skäligen magert. Ett BC vore väl det mest rättvisa betyget, men man skall ju ta hänsyn till förmildrande omständigheter, och kanslihuset kan väl inte vara någon särskilt bra arbetsmiljö, så jag skall väl sträcka mig till ett B? men då vill jag också säga, att det är tur för utbildningsministern att det gamla flitbetyget är avskaffat, ty svaret tyder verkligen inte på att utbildningsministern har lagt ner nägon större möda på den här uppgiften. För att sedan övergå till litet mera seriösa kommentarer kan jag nämna, att jag efter det att interpellationen framställdes har resonerat med en del studierektorer om hur man skall tolka skolstadgans uttryck ”godtagbart yrkeskunnande” och ”de kunskaper och färdigheter, som undervisningen avser att meddela”. Det är uppenbart att man ganska allmänt tolkar dessa uttryck på det sätt som jag har framställt det i interpellationen, att det alltså de facto skall finnas en gräns mellan ”godkända” och ”icke godkända” kunskaper och färdigheter. Då utbildningsministern nu inte tar avständ frän sådan tolkning utgär jag ifrån att den är riktig. Även om svaret på min interpellation inte precis stimulerar till debatt vill jag ändå passa på att framföra några synpunkter och då allra först nagot beröra den debatt som förts pa senaste tiden. Den debatten har tyvärr inte bara varit förvirrad utan också ytlig och lättsinnig. Jag skall inte falla för frestelsen att försöka plocka billiga poäng genom att på samma sätt förenkla problemen. Därför vill jag omedelbart sla fast, att betygsproblemet är oerhört svärt och att det helt enkelt inte finns någon från alla utgångspunkter bra lösning och heller inte kommer att finnas nägon, hur många betygsutredningar man än tillsätter. Det är inte bara så. att det är svärt att finna ett praktiskt lungerande system utan alltför mänga negativa etfekter, utan detta är ett svart problem rent teoretiskt. Det förhållandet att det för ett antal ar sedan inrättades en speciell forskarprofessur i s.k. skalmetodik vid statens samhällsvetenskapliga forskningsråd vittnar så gott som nägot om att psykologerna av facket själva uppfattar problemet som utomordentligt svårt. Alltför manga debattörer bortser tyvärr från detta. Det finns 1.0. m, de som vill att experter skall avstå fran en vetenskaplig terminologi, ett krav som väl aldrig reses gentemot företrädare för exempelvis medicinsk eller naturvetenskaplig forskning. Därmed är dock inte sagt att betygsutredare och andra inte skall vinnlägga sig om ett enkelt språk och så langt det är möjligt avsta från ett svärtillgängligt fackspråk. Men att begära att de i lättbegriplighetens intresse skall helt ge upp sin vetenskaps elementära krav på terminologisk klarhet är att gå för långt. Ett annat beklagligt inslag i betygsdebatten är det förhållandet att många — däribland inte minst politiker -- inte vill inse och därmed accepterar vissa realiteter utan hänger sig åt diverse undanflykter eller allmänt välmenande oklarheter. Verkligheten är ju inte alltid behaglig. Jag vill peka på tre sådana faktiska förhållanden. För det första finns det inget betygssystem som helt saknar negativa sidor. Kravet på rättvisa i betydelsen jämförbarhet mellan eleverna kan t.ex. inte förenas med förväntan att betygen skall, som det heter i något sammanhang, vara ”ett medel att sporra eleverna i deras arbete”. Detta senare kan omöjligt gälla för alla elever. Det finns många andra liknande målkonflikter, som borde klarläggas. För det andra innebär det grupprelaterade betygssystemet i själva verket en rangordning av eleverna i vad avser prestationerna i ämnet i fråga. Det är bättre — det är ätminstone hederligare — att öppet erkänna detta än att söka smussla undan det. Man spårar faktiskt ibland en viss vacklan 1.0. m. i officiella dokument och i uttalanden från högsta ort. Det innebär också att det relativa betygssystemet upplevs som mera hetsande och pressande än ett malrelaterat. Och subjektiva upplevelser är också realiteter att räkna med. För det tredje är konkurrensen i skolan ofrånkomlig så länge det finns betydligt fler sökande än platser i de skolor eller utbildningsanstalter som eleverna eftertraktar. Ett avskaffande av betygen och införande av inträdesprov skulle givetvis avskaffa betygskonkurrensen men ingalunda konkurrensen om platserna. Det skulle bara ta sig andra former, kanske lika otrevliga eller 1. 0. m. värre. Det skulle sannolikt också leda till andra mindre tilltalande företeelser, kanske särskilda träningskurser för inträdessökande. En allmän övergång till studielämplighetsprov kan för övrigt ocksa få samma konsekvenser. Uppfinningsrikedomen tycks inte ha nägra gränser I sadana sammanhang. Det kan också förtjäna uppmärksammas att konkurrensen i vära svenska skolor är en mild västanfläkt jämfört med den som rader i skolorna i många socialistiska stater, t.ex. Sovjetunionen och ÖOsttyskland. Försöken att tramställa konkurrenssituationen i svenska skolor som en följd av vårt ekonomiska system med fri företagsamhet och marknadshushallning är i själva verket inget annat än en grov verklighetsförfalskning. Det kan kanske, herr talman, synas egendomligt att jag med den inställning jag här redovisat har tagit upp betygsfrågan interpellationsvägen. Det kan förefalla som om jag på allt sätt söker finna ursäkter för den förvirring och alla de missförhallanden och svårigheter som förekommer - jag tror inte det är att ta till för mycket om man talar om betygskaos i vissa fall. Även om man inte negligerar svårigheterna och gör det alltför lätt för sig som kritiker, finns det dock anledning till både frågor och kntik. Införandet av det relativa betygssystemet inom de mera yrkesutbildande linjerna och kurserna inom gymnasieskolan - i de yrkestekniska ämnena i strid mot vad skolöverstyrelsen föreslog fran början — har visat sig vara förenat med problem som man inom departementet uppenbarligen inte riktigt förutsett. Man kan kort och gott säga att förutsättningarna för att en sådan princip skall fungera hyggligt i många fall helt saknas. Centrala prov förekommer inte alls, och elevgrupperna är i många fall mycket små och ofta rätt speciella. Hur många läroplaner det finns inom gymnasieskolan tycks ingen riktigt veta, men det rör sig i alla fall om 500-600. Inom enbart vårdyrkessektorn finns det ett hundratal läroplaner, representerande 60-70 yrkesområden. Många kurser har endast ett fåtal elever. Så är förhållandet även inom andra sektorer. Det finns exempelvis sekreterarkurser och kurser i marknadsföring med speciell inriktning på akademiker och med ett fåtal elever. Det finns en ettärig kurs i förberedande scenisk framställning med totalt 16 elever — det är den enda kursen i sitt slag i landet. Variationen i fråga om förutbildning är också oerhört stor. En del elever kommer direkt från grundskolan med mycket svaga betyg, och det finns åtskilliga som har akademiska studier bakom sig. Konkurrensen är likaledes högst skiftande; i vissa fall kan inte kurserna fyllas, medan i andra fall bara en bråkdel av de sökande kan komma in. Tanken på en betygsättning i enskilda kurser och klasser utifran ett riksgenomsnitt är därför helt orealistisk och illusorisk. I vissa fall finns, som jag nämnde, en enda kurs i hela landet. Den blir alltså identisk med den referensgrupp som skall vara vägledande för betygsättningen. Detta problem gäller emellertid inte bara yrkesskolesektorn inom gymnasieskolan, utan också — om än mindre utpräglat — många ämnen i de övriga sektorerna. En studierektor pästod helt nyligen i en artikel i Skolledaren att grundvalen för det relativa betygssystemet — kännedomen om riksgenomsnittet — saknas för samtliga ämnen på tvååriga linjer och för 65 av 75 ämnen på de treåriga linjerna i gymnasieskolan. Att påstå att ett till riksgenomsnittet relaterat betyg i dessa ämnen existerar är i själva verket ”vidskepelse, bluff, hyckleri, demagogi”, förklarade han. Det är mot bakgrunden av detta förhållande jag vände mig till landets utbildningsminister för att få veta, om förutsättningarna för det betygssystem som nyligen genomförts i hela gymnasieskolan med dess oerhörda variationsrikedom verkligen existerar. Statsrädet Carlsson hänvisar mig nu till skolöverstyrelsens betygsutredning. Jag förstar att det har varit frestande att göra så, och det kan väl också i och för sig te sig rimligt. Men frågan har genom bristande samordning och dälig överblick hamnat i ett mycket olyckligt läge genom att de organisatoriska förändringarna av gymnasieskolan tidsmässigt kommit att sammanfalla med betygsutredningen. Situationen är i korthet följande. Kungl. Maj:t uppdrog ät skolöverstyrelsen den 3 oktober 1969 att utreda betygsfrågan. Det fanns emellertid inget nämnt om de speciella problem som ofelbart skulle komma i samband med integrationen av yrkesskolan med gymnasium och fackskola. När så betygsfrågan berördes i propositionen om denna integration i november förra aret, hänvisades till detta utredningsarbete. Det resulterade så småningom i ett förslag — det kom i februari i år — som skickades ut på remiss. Förslaget innebar en övergång till ett mera målrelaterat system. Men innan remisstiden gatt ut och alltså innan SÖ tagit slutlig ställning och därmed slutfört det uppdrag som gavs av regeringen i oktober 1969, utfärdade regeringen bestämmelser som innebar att yrkesskolsektorn skulle överga från just ett malrelaterat betygssystem till ett grupprelaterat, dvs. man gjorde i april i ar precis tvärtemot vad SÖ: betygsgrupp i februari föreslog att man skulle göra. Resultatet kan tänkas bli att man inom yrkesskolesektorn just under det här läsaret får ga över till ett nytt system med de besvär och det trassel det innebär för att efter ett par år ga tillbaka till ett tredje system, som till yttermera visso bygger på samma principer som man nu helt brådstörtat fatt lov att överge och som dessutom visat sig fungera ganska bra. Jag vill sluta med att fråga utbildningsministern, om han tycker att detta är en tillfredsställande ordning. Är denna brist på samordning försvarlig? Är det verkligen exempel på en god metodik i reformeringen av vart skolväsende?

Herr talman! Herr Richardson började sitt anförande med att skapa en viss rollfördelning, där han själv utnämnde sig till professor eller lärare och gjorde mig till elev Efter detta kan jag ju inte återgälda vänligheten att sätta betyg på frågorna, eftersom eleven som bekant inte far betygsätta sin lärare. Jag får frångå den delen av inlägget. Jag utgick i mitt svar fran att herr Richardson, eftersom vi befinner oss i slutskedet av riksdagen och är uppe i ett intensivt budgetarbete, har tagit hänsyn till de svar jag under senare tid givit i en rad sammanhang om betygsättning. Det väsentligaste är emellertid som herr Richardson själv erkände att skolöverstyrelsen har haft ett utredningsarbete i gång, där lärare, föräldrar och elever varit representerade i referensgrupper. Tiden för det utredningsarbete, som nu är föremål för remissbehandling i över hundratalet instanser, har förlängts till 1 juni. Det är alltsa meningen att man nu skall utnyttja denna tid för att lokalt ute i landet diskutera betygsfragan i helu dess vidd för att vi om möjligt skall få fram principer som är bra och vettiga och till vilka så manga som möjligt kan ansluta sig. Då är det naturligt att jag inte ger något stort och utförligt interpellationssvar i kammaren — än mer naturligt är det att jag inte genom härda formuleringar binder mig för framtiden. Jag vill naturligt vis avvakta remissomgangen och den diskussion som glädjande nog nu kommit till stånd. När det gäller utvärderingen av hittillsvarande erfarenheter har jag fragat det ansvariga verket om man är beredd att redan nu göra ett ställningstagande. Jag har fätt till svar att man anser tiden för kort. Då förutsätter jag avt herr Richardson vill ha vara experters bedömningar och inte ett fritt gissande från min sida. Jag har som förälder haft erfarenhet av den nya direktkontakten med lärarna, och denna personliga erfarenhet är mycket positiv. Om det är den herr Richardson efterlyser kan jag ge honom detta svar, men jag förutsätter att det är det ansvariga verkets bedömningar av systemet i sin helhet som han vill ha. Där anser man emellertid att man behöver längre tid innan det går att ta ställning och ge ett underlag för slutsatser. Det som var vårt problem när vi skulle genomföra gymnasieskolan - det berördes också delvis av herr Richardson i hans inlägg — var kort och gott frågan om vi i den nya gymnasieskolan skall ha två skilda system eller om vi skall satsa på ett gemensamt system även med de särskilda hänsyn man naturligtvis får ta. För oss var det ganska klart att vi inte skulle spalta upp den nya gymnasieskolan på det sättet. Jag tror att det skulle ha inneburit vissa risker för den nya gymnasieskolan. Jag undrar om inte herr Richardson erkänner att en sådan utväg hade haft vissa faromoment. Jag vill särskilt framhälla att skolstadgans bestämmelser om att betyg ej sätts om eleven ej uppfyller kraven på godtagbart yrkeskunnande i ett ämne som avser yrkeskunnande i inskränkt mening inte kan eller får ges tolkningen att begreppen Godkänd och Icke godkänd införts för gymnasieskolans del. I andra ämnen sätts enligt skolstadgan inte betyg, om elev på grund av långvarig frånvaro, försummelser, handikapp eller annan särskild omständighet ej uppnått de kunskaper och färdigheter som undervisningen avser att meddela. Denna regel erätter två äldre bestämmelser för gymnasiet. Enligt den ena skulle betyget O ges i stället för betyget 1, om synnerliga skäl föreligger. Enligt den andra bestämmelsen kunde rektor bestämma att betyg inte skulle ges, om elev varit frånvarande längre tid. Man måste alltså, om vi tar de här praktiska linjerna, nä en viss miniminivå för att få betyg. Om vi tar en pojke eller flicka — förhoppningsvis — på el-tele mäste man för att kunna klara jobbet och för att undvika direkta risker i arbetet ha en viss minimumnivä på kunskaperna. I de teoretiska ämnena för allmän behörighet kan man inte bara gå upp och anmäla sig för tentamen, utan man mäste ha en viss minimumnivå på kunskaper även där. Jag har i annat sammanhang lämnat besked på den punkten, men jag har velat upprepa det i detta svar för att det inte skall föreligga några missförstånd.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för det kompletterande svaret. Skulle jag betrakta det som en fyllnadsprövning kanske man t.o.m. kunde tänka sig någon höjning av betyget. Det var välgörande att det blev klarlagt detta med miniminivå. Utbildningsministern antydde de problem som läg i botten av den här frågan, nämligen kravet på enhetlighet. Man kan väl säga rent allmänt att just enhetlighet för att inte säga uniformitet utmärker det svenska skolväsendet. Det är självfallet i många stycken en styrka men det kan också vara en svaghet. Vi upplever det i vissa fall när det gäller enhetliga bestämmelser t.ex. beträffande statsbidraget, avsett att gälla generellt trots mycket skiftande lokala förhällanden. Jag är övertygad om att vi nu upplever samma problem genom att vi tillämpar ett och samma hbetygssystem över hela skolsystemet, när samtidigt förutsättningarna är så skiftande i gymnasieskolan med små kurser och mindre linjeavdelningar. Utbildningsministern avstod sorgfälligt från att kommentera de sista frågorna som jag ställde, de som just belyser planeringen av det hela. Personligen hade jag önskat att den här betygsfrågan hade varit klarlagd innan vi hade kommit i den här situationen och att man hade övergått till ett betygssystem av mera absolut karaktär. Då hade man inte behövt komma i detta dilemma, och samtidigt hade man över hela linjen fått ett system som skulle fungerat bättre. Det är ändå ofrånkomligt att det varit en brist i planeringen som gjort att de här mindre gynnsamma situationerna uppkommit.

Herr talman! För att vi inte skall slinka förbi svaret från utbildningsministerns sida på herr Richardsons fjärde fråga, vilket vi tycks vara på väg att göra nu, skall jag be att få ta upp den. Utbildningsministern säger i svaret: ”Fräga om ändring i regler för betygssättningen har tidigare redovisats för riksdagen. Jag ser ingen anledning att gå ifrån en sådan handläggningsform.” Detta är naturligtvis riktigt som ett allmänt uttalande och det instämmer jag helt i. Och jag förutsätter att frågan om betygssättning i skolorna återkommer till riksdagen, när vi nu snart får ett nytt system. Men jag skulle vilja illustrera vad det är som sker trots talet om att riksdagen har tagit befattning med och förutsätts även i fortsättningen ta befattning med betygssättningssystemet. I grundskolepropositionen, nr 54 år 1962, uttalas av dåvarande departementschefen, att betyg i grundskolan skall utfärdas vid slutet av vårterminerna i årskurserna 2—5 samt därefter vid slutet av varje termin. Det hade riksdagen ingenting att erinra emot.

Det är alltsa betydande förändringar i betygssättningssystemet. Sedan må man kalla det försöksverksamhet eller vad man vill. Ty att inte ge betyg är helt självklart också en förändring av ett system. Vad beträffar det gymnasiala stadiet framgår av propositionen 171 år 1964 att betyg i gymnasiet skall förekomma varje termin. Det hade riksdagen inte heller något att erinra emot. Men sedan har det onekligen skett en del. Man kan väl nästan säga att det nu på sistone har utbrutit rena oredan. Skolöverstyrelsen har nyligen upphävt sitt beslut — som den alltså har kunnat göra enligt en punkt som under denna tid har införts i skolstadgan att slopa höstterminsbetyget i årskurs 2 av gymnasiet. Möjligen ligger det ett regeringsingripande bakom denna ändring. Men samtidigt har skolöverstyrelsen meddelat att man inte avser att utnyttja sin befogenhet enligt 9 kap. 33 8 punkt 1 i skolstadgan att betyg i ett ämne vid slutet av varje termin, under vilket ämnet förekommer, skall sättas i den mån SÖ inte bestämmer annat för viss termin. Detta skolöverstyrelsens beslut innebär att skolöverstyrelsen upphävt hela sitt beslut av den 17 april 1970, att betyg inte skall utfärdas vid höstterminens slut i årskurs 1 av gymnasiet och fackskolan samt i årskurs 2 av gymnasiet. Ändring igen alltså! I och för sig har jag ingenting emot att dessa ändringar görs, ty jag har den uppfattningen att betyg skall sättas i de flesta av klasserna och årskurserna — möjligen någon undantagen. Jag uttalar alltså ingen kritik ur den synpunkten. Men vad som är allvarligt — och det framträder ju mest när det gäller gymnasieskolan — är detta hoppande hit och dit. Först slopas höstterminsbetyget. Sedan sätts det in. Elever och lärare har under tiden inställt sig på en ordning. Så får man plötsligt order att en annan ordning skall gälla. Det kan ju inte vara riktigt. Detta är alltså exempel på vad man kan åstadkomma den administrativa vägen, medan det klart sägs av utbildningsministern att ändringar i reglerna skall redovisas för riksdagen och att riksdagen skall få ta ställning. Jag tycker nog inte att den i verklig mening har fått göra det. Jag vill alltså slå fast, att formerna för och effekten av betygssättningen framför allt i gymnasieskolan men även i vissa klasser i grundskolan har en mycket vid verkan. Med betygssättningen i gymnasieskolan sammanhänger bl.a. i varje fall enligt hittills rådande system tillträdet till högre studier. Frågan om betygssättningen har en sådan storleksordning och samhällsbetydelse att den inte i alltför stor utsträckning — något kan väl inte undvikas om man skall ha en försöksverksamhet, vilket jag inte i och för sig sätter mig emot — får behandlas allenast i departement och ämbetsverk. Skulle det göras ingrepp av betydande omfattning, menar jag att man får återkomma till riksdagen. Jag ser att det också är utbildningsministerns mening och hoppas att han fattar detta i den vidare bemärkelse som jag nu har velat illustrera.
Herr talman! Jag vill på herr Nordstrandhs fråga bara än en gång bekräfta att det är min avsikt att när vi fått förslag från skolöverstyrelsen återkomma till riksdagen med frågan i hela dess vidd. Sedan vill jag bara för ordningens skull understryka att det herr Nordstrandh tog upp om betygsfrågan i gymnasiet, om vilket skolöverstyrelsen och regeringen inte hade fattat beslut, diskuterades i denna kammare för 14 dagar sedan, Jag tyckte därför att vi nu inte återigen skulle behöva uppta tiden med den frågan. Men det som herr Nordstrandh huvudsakligen önskar få till stånd är en betygsdiskussion när vi har fått förslaget från skolöverstyrelsen. Detta har jag givit besked om i mitt första svar, som jag härmed återigen har bekräftat. Till herr Richardson vill jag bara säga följande. Det är klart att det hade varit en fördel, om man hade haft ett betygssystem klart att tillämpas i samma ögonblick som gymnasieskolan började fungera. Men verkligheten formar sig ju inte alltid på befallning, och det tog mycket lång tid även efter det att betygsutredningen hade framlagt sitt förslag innan någon verklig diskussion uppstod. Det är först under de senaste en å två månaderna som debatten verkligen kommit i gång. Under sådana förhållanden tror jag att det är mycket viktigt att en dylik diskussion inte föregrips eller stryps genom att politikerna fattar beslut medan den pågår eller innan den på allvar har börjat. Jag tror därför att det är klokt, trots att det innebär vissa nackdelar för departementet även från andra utgångspunkter, att vi får en längre remisstid och att vi äntligen diskuterar igenom hela betygsfrågan. Jag är inte så säker på att man i dag hyser samma kritiska inställning till det relativa betygssystemet som för ett halvt år sedan. Jag tror att en rad missförstånd om det systemet nu börjar klaras upp därför att kunskaperna om det relativa betygssystemet genom denna diskussion blir större. Därför har jag sett det som mycket viktigt att vi politiker inte nu skall binda oss för den ena eller den andra lösningen utan i stället skall säga: Låt oss nu ha en bred betygsdiskussion och om möjligt hitta ett system som de allra flesta kan ansluta sig till och finna vara en någorlunda rimlig lösning! Vi har väl nu lärt oss att det idealiska betygssystemet inte existerar, men vi mäste hitta ett system som fungerar någorlunda hyggligt och som de som är mest berörda härav, nämligen eleverna och lärarna, kan tycka att det är riktigt att satsa på.
Herr talman! I det sista resonemanget är jag helt ense med utbildningsministern. Denna fråga måste nu diskuteras ordentligt, så att vi kommer fram till något definitivt, om man kan tala om definitivt i detta sammanhang, i varje fall till något som har långtidsverkan. Jag vill säga till utbildningsministern att jag givetvis är medveten om att man haft uppe i riksdagen frågan om den hoppande betygssättningen i gymnasiet. Jag tycker dock att det kan understrykas ytterligare en gång, för att det icke må falla utbildningsministern ur minnet, så mycket som han har att tänka på. Slutligen vill jag tolka ett annat yttrande av utbildningsministern här på det sättet, att det fr.o.m. nu inte kommer att vidtas några ytterligare förändringar i fråga om betygssättningen, förrän Kungl. Maj:t har varit vänlig att inhämta riksdagens synpunkter på frågan om formerna för betygssättningen i skolan. Kan vi lita på det?

Herr talman! Jag vill ta upp de erfarenheter som utbildningsministern i sin egenskap av förälder gjort och som han redogjorde för. Det var mycket intressant att höra att han tycker att skolan fungerar bra utifrån den synpunkten sett. Alla föräldrar skall kunna skicka sina barn till skolan med samma förtroende, heter det. Det förutsätter att man skall vara så väl informerad som möjligt om den verksamhet som skolan bedriver, både vad det gäller målsättning, verksamhetsformer och innehåll. Det står också mycket klart och tydligt i både läroplaner och skolstadgor att skolan och hemmet skall förtroendefullt samverka med varandra och att initiativet till denna samverkan skall komma från skolan. Då frågar man sig hur denna samverkan egentligen gått till. Tidigare fanns det av tradition vissa kanaler för kontakten mellan skola och hem. Det vanligaste var kanske att föräldrarna tittade på barnens läxor. Den möjligheten till kontakt har ju i rätt stor utsträckning försvunnit, och det kanske man inte skall beklaga i alla sammanhang. Men även i rätt sen tid har barnen i alla fall haft böcker med sig hem, och de har haft individuella uppgifter och liknande. Föräldrarna kunde titta i barnens böcker och på så sätt få en uppfattning om vad barnen sysslade med i skolan. Nu har den ekonomiska situationen i många kommuner blivit sådan, att eleverna inte får några böcker att ta med sig hem, utan böckerna finns i stället på skolan. Även den kontaktmöjligheten har alltså försvunnit. En tredje möjlighet till kontakt har betygen utgjort. De har gett information till föräldrarna om den nivå som eleverna nått i undervisningen eller om den prestation de utfört i förhållande till andra elever i klassen, gruppen eller årskursen. En fjärde möjlighet har varit åhörardagar och föräldramöten. Alla som arbetar i skolan praktiskt vet att åhörardagar och föräldramöten fungerar oerhört dåligt — sämre ju högre upp i årskurserna eleverna kommer. Man hade väntat sig att det i detta läge skulle tas initiativ till att försöka finna nya former för att öka samverkan mellan skola och hem, så att det blir möjligt att leva upp till målsättningen att föräldrar och skola skall samarbeta. Men i det läget tar man bort betygen i vissa årskurser. En av betygens uppgifter var att informera föräldrarna. För övrigt har betygen haft uppgiften att vara motivationsskapande, diagnostiserande, att vara ett sätt för urval osv. Samtidigt som man tar bort betygen inför man en form av standardiserad föräldrakontakt; föräldrarna skall få träffa läraren en kvart. ”Ge mig en kvart om läsåret och jag skall ge dig en god information” skulle man kunna sätta som motto för detta. Det bästa hade väl varit att behålla betygen — eventuellt hade man kunnat ändra dem så att de fyller alla de krav vi ställer på dem — och komplettera betygen med ordentliga möjligheter till annan föräldrakontakt. I stället tar man bort den möjlighet till kontakt som betygen erbjuder och ersätter den med en standardiserad och formaliserad föräldrakontakt som inte alls har den spontanitet som är nödvändig och som kan ge den äkta information som man vill att föräldrarna skall kunna få.

Herr talman! Anledningen till att jag hoppar in i denna debatt är att jag därmed vill undvika att ställa en enkel fråga eller en interpellation, nägot som jag annars hade tänkt göra. Men det finns ju redan så många enkla fragor och interpellationer att jag vill undvika att öka antalet. Häromdagen damp det ned ett brev hos oss. Vi har en tolvårig son som går i 6:an,. Vi kallades genom detta brev till information tisdagen den 7 december angående studievalet i årskurs 7. Det är alltså ett viktigt val som skall göras. I brevet heter det att enligt gällande bestämmelser skall studieväg på högstadiet väljas av föräldrarna i samråd med eleven. Ja, det är inte så lätt för oss föräldrar att välja, eftersom vi inte vet vad pojken går för. Det var så många år sedan han fick betyg senaste gången — jag tror det var tre år sedan — och därför vet jag mycket litet om på vilken nivå han ligger. Man frågar givetvis lärarna, men det blir ofta ett halvhjärtat svar. Man får inte reda på klart och tydligt om barnenär dåliga i ett ämne, utan det är så där ”något så när”. Jag trodde att han skulle få betyg, man kan inte följa med alla skolfrågor.

Den sista meningen lyder: ”Elevernas valblanketter skall ifyllda och undertecknade vara klassföreståndaren tillhanda senast fredagen den 2011 Om vår pojke hade fått ett betyg vid höstterminens slut, skulle man — antingen med bra eller med dåligt humör — ha kunnat diskutera igenom hans framtid under julen. Man kunde ju dä kanske ha gått in på den linjen att han kanske inte är så bra i skolan och att han därför bör ta praktiskt arbete. Men det kan också hända att han är mycket bra. Jag vet mycket litet om detta. Jag beklagar livligt att betygen är slopade, och jag förstår definitivt inte att höstterminens betyg slopas i klass 6, när eleven står inför ett linjeval. Ett av de viktigaste betygen är ju just betyget från höstterminen i klass 6. Jag vill säga att det är viktigare med betyg vid höstterminen i 6:an än på vårterminen i 6:an, ty vid vårterminens slut har barnen redan valt linje. För att undvika att besvära kansliet och kammaren med en enkel fråga ville jag fråga utbildningsministern, om han anser att det är så välbetänkt att slopa höstterminens betyg i klass 6, då eleverna står inför ett linjeval, som kan vara avgörande för hela deras framtid. Detta kan leda till — genom att barnen inte får betyg och genom att vi föräldrar tror så gott om våra barn — att tillströmningen till den akademiska banan i framtiden blir alltför stor genom att man ofrivilligt tvingar in barn på den akademiska vägen, trots att de kanske är bättre lämpade för praktiskt arbete. Vad vet jag! Jag har inga betyg att gå efter. Svaret blir alltid något mitt emellan. Läraren vill inte gärna såra en pappa som kommer för att fråga hur hans pojke anpassar sig i studierna.
Herr talman! Det stär i bestämmelserna att man som ersättning för de borttagna betygen och som komplement till de betyg som fortfarande finns kvar bör ge en så systematisk information som möjligt om elevens prestationer och utveckling. Jag tror att den senaste talaren, herr Taube.

För min del värdesätter jag tveklöst en sådan kontakt mycket högre än ett betyg. Jag tror att den ger bättre vägledning för föräldrarna. På herr Taubes konkreta fråga kan jag säga att det beträffande höstterminen i 6:e arsklassen övervägs om man möjligen skall vidta en justering. Det är en av de punkter i den praktiska utvärderingen av det nya betygssystemet som kommit upp till diskussion. Men jag vill självfallet inte nu medan den stora betygsdiskussionen pagar ta ställning till den konkreta punkten. Jag kan bara i dag bekräfta att frågan aktualiserats. och en sadan bekräftelse är kanske vad herr Taube ville ha.
Herr talman! Jag tackar herr statsradet för svaret. Jag skall inte komma med nägon enkel fråga, ty jag har fått ett svar som jag tyckte var korrekt och bra. Det är nog sa, herr statsråd, att det finns olika föräldrar. Det finns föräldrar som är mycket intresserade av sina barns studiegang, men det finns tyvärr också föräldrar som av någon anledning är mindre intresserade. Jag har en känsla av att föräldrar till barn som är ganska duktiga i skolan gärna går och frågar läraren, medan föräldrar till barn som av nagon anledning är lite sämre i skolan — vad det nu beror på, det kan vara andra intressen av något slag — inte är lika pigga på att gå till dessa möten. Man kan inte tvinga dessa föräldrar - jag har en tid varit vice ordförande i "Hem och Skola” i Kristianstad. sa jag vet hur det är Dessa föräldrar får därför inte denna informationen. Jag häller med statsrådet om att ett personligt samtal med lärarna manga gånger kan ge lika mycket eller mer än ett betyg. Men vi är bara människor. vi sitter där kanske en kvart och fattar inte allt. Lärarna kan vara så utomordentligt skickliga att jag inte tattar vad de säger. Da kollar jag betygen när jag kommer hem. Jag tvcker att det. framför allt i sjätte klass, skall vara badeoch. alltsa bade betyg och muntlig information. Jag vill ingalunda säga någonting annat ån att lärarna är bra - i varje fall år de utomordentligt bra i Kristianstad - men även de är människor. De kanske ibland tycker synd om föräldrarna, om de hart nägon elev som inte är så särskilt bra Och framför allt: de kan inte tvinga föräldrarna att komma till skolan, Det star inte i någon lag at! föräldrarna maste komma. och om de da undviker att komma är barnet så att såga ute och ”flyger”. Får barnen betyg har de i alla tall ett slags kvitto på att de har gätt i skola och tatt vissa insikter och färdigheter, som det hette för: i tiden

Herr talman! Fröken Hörlén har frågat mig. dels vilket slutresultat skolöverstyrelsen kan redovisa beträffande linjevalet på gymnasieskolan innevarande läsar. dels om utbildningsdepartementet till följd av gjorda erfarenheter har funnit anledning att revidera utbudet av linjer vid gymnasieskolan. dels vilken plats de nuvarande specialkurserna fär i framtiden.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 Man kan också notera ett glädjande stort intresse för de yrkesinriktade studievägarna. Inom linjeorganisationen fanns den 15 september ett fatal lediga elevplatser. motsvarande ca 3 procent av intagningskapaciteten. Detta bör ses mot bakgrunden av att flertalet av dessa studievägar fördelats på ett stort antal orter. Beträffande gymnasieskolans specialkurser har ett fullständigt siffermaterial inte kunnat färdigställas. Sålunda saknas för närvarande uppgifter om elevantal i kurser som startat senare än den 15 september 1971. Arbetsmarknadsläget har medfört att skolöverstyrelsen, efter regeringens medgivande. kontinuerligt medger att nya kurser och klasser får inrättas för att ge utbildningsmöjligheter ät arbetslös ungdom. Ca 5 000 elevplatser har hittills ställts till förfogande för ändamalet. Överstyrelsen har också tillsammans med arbetsmarknadsstyrelsen informerat om lediga elevplatser och övriga utbildningsmöjligheter som står till buds för arbetslös ungdom. Denna information kan beräknas resultera i bl.a. ytterligare minskning av antalet lediga elevplutser. Som framhallits i andra sammanhang kan utbildningsorganisationen inte i allför stor utsträckning få påverkas år från år av förändringar i ungdomens studieinriktning, bl.a. med hänsyn till personal, lokaler och utrustning. För läsåret 1972/73 räknar skolöverstyrelsen med relativt små förändringar i linjeorganisationen. Erfarenheter från ett enda års intagning till gvmnasieskolan är inte tillräckliga för att ta ställning till frågan om det finns anledning att revidera utbudet av linjer inom gymnasieskolan på sikt. Det är slutligen angeläget att framhalla att specialkurserna är en del av gymnasieskolan och i manga fall den enda studievägen för yrkesområdet. De utgör också ett valvärt alternativ till motsvarande linjer och grenar. brägan huruvida viss utbildning skall betecknas som linje eller specialkurs är närmast en teknisk fraga och grundas inte på att linjen anses vara mer värdefull eller permanent än specialkursen.

Herr talman! Självfallet skall vi genom ett linjesystem försöka underlätta för och hjälpa eleverna att komma fram till de studieval och yrkesval som de har intresse för och som de är lämpade för. Men vi vet att det, inte minst genom massmedias påverkan, kan bli mycket stora kastningar i intresset och i valen, och vi kan — åtminstone inte för närvarande — inte ha en så stor flexibilitet med hänsyn till lärare, materiel och inte minst praktikplatser att vi kan klara så snabba kastningar. Därför måste vi arbeta med andraoch tyvärr också ibland med tredjehandsval. Jag mäste ändå säga som allmänt omdöme att det här första året hade ett i stort sett gynnsamt utfall. Det finns emellertid vissa skevheter. Fröken Hörlén frågade om konsumtionslinjen, som är den linje där vi hade det minsta intresset. Den 15 september hade vi där noga räknat 18,1 procent lediga platser. Sedan finns alltså de linjer som har en mycket låg procentsats lediga platser. Jag delar också frökens Hörléns uppfattning att man inte av ett års erfarenheter skall dra för snabba slutsatser, och jag tror att vi också skall akta oss för att oroa med att säga: nu måste vi ändra på den ena eller andra punkten. Vissa justeringar får vi väl räkna med så småningom, speciellt om en linje visar sig vara mycket litet attraktiv. men jag vill för dagen inte gärna binda mig i sådana ståndpunktstaganden.

Herr talman! Herr Carlsson i Vikmanshyttan, herr Fredriksson och herr Jonsson i Mora har ställt interpellationer till mig om erfarenheterna av tillämpningen av den reform av förtidspensioneringen, som beslöts vid 1970 års riksdag. Samma ämne har tagits upp i enkla frågor av herrar Larsson i Öskevik och Olsson i Stockholm. I herr Carlssons interpellation har även tagits upp frågan om att i tilläggsdirektiv ge pensionsålderskommittén i uppdrag att med förtur lägga fram förslag om en sänkning av den allmänna pensionsåldern till 65 år. Jag avser att besvara interpellationerna och de enkla frågorna i ett sammanhang. Den reform av förtidspensioneringen som genomfördes under år 1970 innefattade sådana lagändringar att det skapades väsentligt vidgade pensionsmöjligheter för äldre förvärvsarbetande. De medicinska kraven för rätt till förtidspension mildrades. Enligt de nya reglerna skall efter individuell prövning förtidspension kunna utgå till personer med tungt eller pressande arbete, som på grund av bristande krafter har svårt att orka med sina arbetsuppgifter och därför önskar gå i pension. Särskild hänsyn skall tas till svårigheterna för dem som friställs på arbetsmarknaden att få annat lämpligt arbete. Utöver dessa åtgärder med sikte på den äldre arbetskraften skedde en viss uppmjukning av kraven för rätt till förtidspension i allmänhet. Riksförsäkringsverket har i en redogörelse den 15 oktober 1971 lagt fram vissa uppgifter om förtidspensioneringens omfattning under tiden den 1 juli 1970 — den 30 juni 1971. Av redogörelsen framgår att antalet beviljade ansökningar om ny eller höjd förtidspension under denna tid uppgått till ca 51 000, jämfört med ca 29 000 närmast föregående år. Det innebär en ökning med ca 75 procent. Ökningen har varit särskilt utpräglad i fråga om personer i åldern 63—66 år, dvs. den grupp som reformen i första hand tog sikte på. Omkring 18 000 personer i denna åldersgrupp har beviljats ny eller höjd förtidspension under året mot ca 5 000 föregående är. Ett betydande antal förtidspensioner har beviljats även under innevarande budgetår. Kostnadsökningen till följd av reformen kan enbart på folkpensionsanslaget beräknas till ca 200 miljoner kronor för budgetåret 1971/72. Därtill kommer kostnaderna för kommunala bostadstillägg och de förmåner som utgår fran ATP. Riksförsäkringsverkets redovisning av antalet beviljade ansökningar om ny eller höjd förtidspension visar att reformen redan det första äret haft god effekt. Riksförsäkringsverket har fortlöpande följt de nya bestämmelsernas tillämpning i praktiken. Jag vill här särskilt nämna den omfattande verksamhet med konferenser och annat löpande informationsutbyte som verket har bedrivit. De åtgärder i detta hänseende som vidtogs i inledningsskedet för att föra ut de nya bestämmelserna i praktisk tillämpning hade jag tillfälle att närmare redovisa i mitt svar på en interpellation av herr Ekström i andra kammaren den 3 december 1970. Riksförsäkringsverket har i höst satt i gång en ny serie konferenser med försäkringskassornas pensionsdelegationer, som pågår under november och december. Jag vill framhålla att reformeringen av förtidspensioneringen för äldre förvärvsarbetande innebar en genomgripande förändring i lagstiftningen. I vissa avseenden kan man tala om ett nytt synsätt. Vid pensionsbedömningen skall i medicinskt hänseende även tas hänsyn till åldersförändringarnas betydelse för arbetsförmågan, och dessa skall ses i förhållande till de arbetsuppgifter som står till buds på orten för den som söker förtidspension. De arbetsmarknadsmässiga faktorerna får därför särskild betydelse vid pensionsprövningen. Visar det sig att en äldre förvärvsarbetande på grund av yrkesförslitning inte orkar hänga med i sitt arbete och att han inte kan få annat lämpligt arbete i anslutning till sin bostadsort skall han kunna få pension. Jag vill understryka att avsikten är att åldersförändringarna och arbetsförhållandena på detta sätt skall ställas i relation till varandra i varje enskilt fall. Därav följer att utredningen om sökandens hälsotillstånd alltid måste bedömas mot bakgrunden av de arbetsmarknadsmässiga förhällandena. Sökandens arbetsförhållanden under de senare ären av hans yrkesverksamma tid måste med i bilden. Pensionsdelegationen har att se till att tillräcklig utredning för en sådan bedömning finns i ärendet. Det kan därvid ibland krävas kompletterande utredning. Enligt vad jag inhämtat tar riksförsäkringsverket vid de nu pågående konferenserna med pensionsdelegationerna särskilt upp de här nämnda frågorna. Från departementets sida kommer vi även fortsättningsvis att tillsammans med riksförsäkringsverket uppmärksamt följa tillämpningen av förtidspensionsreformen. Jag vill också erinra om att pensionsålderskommittén — som är parlamentariskt sammansatt — enligt sina direktiv har till uppgift att följa upp verkningarna av reformen. Herr Carlsson i Vikmanshyttan har i sin interpellation även tagit upp frågan om utfärdande av tilläggsdirektiv till pensionsålderskommittén, som skulle gå ut på att kommittén med förtur skulle lägga fram förslag om sänkning av den allmänna pensionsåldern till 65 år. Pensionsålderskommittén har fått i uppdrag att pröva hela frågan om den framtida pensionsåldern och även frågan om standardsäkringen inom pensionssystemet. Med hänsyn till det samband som i samhällsekonomiskt hänseende föreligger mellan de olika frågor som ingår i utredningsuppdraget har i direktiven angetts att utredningsresultatet bör redovisas i ett sammanhang. Någon anledning att frångå denna uppfattning har jag inte. Jag vill i samband härmed också erinra om att årets centrala avtalsuppgörelse mellan LO och SAF bl.a. innefattar en överenskommelse om särskild tilläggspension från 65 års ålder.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Aspling för svaret på min fråga. Eftersom herr Carlsson i Vikmanshyttan på grund av sjukdom inte kan närvara har jag även att framföra ett tack för svaret på hans interpellation. Jag hade frågat socialministern om han anser att bestämmelserna om vidgade möjligheter till förtidspension är tillräckligt generösa. Något konkret svar på denna fråga har jag inte kunnat utläsa av vad socialministern nu har sagt. Möjligen kan man av uttalandet, att departementet även fortsättningsvis tillsammans med riksförsäkringsverket uppmärksamt skall följa tillämpningen av förtidspensionsreformen, dra den slutsatsen att statsrådet anser att nuvarande bestämmelser är till fyllest. När förslaget om vidgad rätt till förtidspension bifölls av riksdagen i fjol hälsades detta med tillfredsställelse. Det parti som jag representerar såg åtgärden som en klar förbättring, främst för personer i hårt kroppsarbete, och som en etapp på vägen till ett mera rättvist pensionssystem. Att reglerna för erhållande av förtidspension nu har kommit i blickpunkten genom att försäkringsdomstolen har avslagit ansökningar om förtidspension är egentligen inte överraskande. Varje ätgärd av typen riktade och behovsprövade sociala förmåner — villkoren mä sedan vara hur generösa som helst — skapar gränsdragningsproblem. Detta gäller alldeles speciellt den medicinska prövningen. Jag klandrar inte våra utmärkta läkare, men de är också individer som självklart har olika uppfattningar, vilka kan leda till olika bedömningar i vissa fall. Medicinska bedömningar är inte lätta. Vilken inverkan har t.ex. reumatiska smärtor eller ryggbesvär pa en persons förmåga att arbeta? På det sociala området måste vi självklart arbeta både med riktade behovsprövade åtgärder och med generella trygghetsatgärder. Frågan är om avvägningen mellan dessa båda former av social omvårdnad är riktig i dag och för framtiden. Vid den avvägningen får man ta hänsyn till ekonomiska och personella resurser. Riktade behovsprövade atgärder är dyrare och mera personalkrävande. Följden härav blir att vi bör satsa hårdare på generella grundtrygghetsåtgärder för att fa större resurser till adekvat hjälp åt de människor som ända inte klarar sig. Jag är medveten om att man här måste göra en bedömning på område för område i vad mån det kan vara skäl i att ersätta en form av sociala trygghetsåtgärder med en annan. När det gäller det område som vi i dag diskuterar finner vi starka skäl tala för ändrad fördelning av riktade och generella åtgärder. Det är klart otillfredsställande att hälften av vårt lands förvärvsarbetande är garanterade pension vid 65 års ålder, medan andra hälften — företrädesvis personer sysselsatta i fysiskt pressande arbete — är garanterade pension först vid 67 års ålder. De som pensioneras vid 67 års ålder har i regel dessutom de lägsta inkomsterna och den längsta arbetstiden. Även om det inte framgår av socialministerns svar vågar jag tro att av de människor som sökt förtidspension på grundval av riksdagens i fjol fattade beslut är aldersgrupperna 65 och 66 år mest företrädda. De tre pensionssökande som fick avslag genom försäkringsdomstolen var enligt uppgift samtliga 65 år. Det är ett känt faktum att svårigheten att erhälla arbete tilltar med åldern. Förhållandena kan givetvis växla lokalt. men i mitt hemlän redovisas kontinuerligt de ojämförligt högsta arbetslöshets Med hänsyn till bl.a. de skäl som jag här angivit anser vi inom centerpartiet att den generella grundtryggheten bör vidgas till att omfatta åldersgrupperna 65 och 66 är genom sänkt pensionsålder. Herr Carlsson i Vikmanshyttan hade i sin interpellation ifrågasatt tilläggsdirektiv till pensionsålderskommittén, gällande att kommittén i förtur skulle lägga fram förslag om sänkning av den allmänna pensionsåldern. Statsrådet menar i sitt svar att det inte finns anledning att ge några sådana direktiv. Från min utgångspunkt är detta ställningstagande givetvis beklagligt, men jag inskränker mig nu till att fråga: När beräknar statsrådet att kommittén kan vara färdig med sitt arbete?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

I det ena fallet var det en gruvarbetare som blivit arbetslös därför att den gruva, där han var anställd, upphörde med driften. Det andra fallet gällde en småbrukare som vid sidan om jordbruket arbetat i skogen. Han saknade möjlighet att fortsätta med detta och kunde alltså inte försörja sig. Gruvarbetaren — för att nu fortsätta med detta exempel — hade fått arbetslöshetsunderstöd och omställningsbidrag under ett är samt varit föremal för arbetsvårdande åtgärder utan resultat. Försäkringskassans beslut underställdes riksförsäkringsverket för prövning. Verket underkände kassans beslut. Ärendet fördes vidare till försäkringsdomstolen, som med åtta röster mot sex, alltså med knapp majoritet, fastställde riksförsäkringsverkets beslut. Det är ganska naturligt att jag, när ärendet refererades i pressen, blev upprörd, eftersom jag ansåg att försäkringsdomstolen inte tagit hänsyn till vad riksdagen avsåg med reformen. Den nya lagens syfte är, som kammarens ledamöter väl känner till, att göra det lättare för äldre arbetstagare, som inte längre orkar med sitt arbete eller som förlorat sitt arbete genom företagsnedläggelse, att få pension. När vi behandlade lagförslaget i andra lagutskottet var vi enligt min mening också av den samstämmiga uppfattningen, att den medicinska prövningen i dylika fall skulle bli av närmast formell och kontrollerande natur. Den borde enligt vår mening inte få den betydelsen, att den skulle ta över den rent arbetsmarknadsmässiga prövningen. Vid behandlingen i riksdagen framgick klart och tydligt att riksdagen ansåg att lagen skulle tillämpas generöst. Så kom då det här utslaget i försäkringsdomstolen, där de medicinska synpunkterna tydligen fått spela en alltför avgörande roll. De relaterade fallen är enligt min mening klara typfall. där pension borde beviljas, om man följt riksdagens intentioner. Det är klart och tydligt att vederböran de på grund av hög älder — 65 år — och förslitning i tungt arbete inte rimligen med framgång kunde omskolas. Inte heller kan det anses rimligt att de skulle återgå till sitt gamla yrke, om nu den möjligheten förelegat. De arbetsmarknadsmässiga förhållanden som andra lagutskottet syftade på i det utlåtande jag nyss erinrat om och som departementschefen i sitt svar också talat om var alltså uppfyllda. Aterstar alltsa hälsotillståndet. Det kan väl hända att dessa män inte hade svårare krämpor än vad som normalt följer med åldrandet, men uppenbart är att ingen av dem ansags lämplig vare sig för skogseller för gruvarbete. Tydligt är att hälsotillståndet hos männen fått spela den avgörande rollen. Enligt min uppfattning har domstolen fäst större vikt vid hälsotillståndet än vad lagstiftarana egentligen menat. Tolkningen är säkerligen juridiskt oantastlig, om man läser lagen efter dess bokstav, men nog förefaller det lekmannen som om majoriteten i försäkringsdomstolen hängett sig åt alltför stor bokstavsträldom. Det kan också tilläggas att i manga fall, kanske de allra flesta som prövas i försäkringsdomstolen, har domstolen varit oense i sina beslut. Detta tycker jag tyder på att lagen är oklar, i varje fall när det gäller vilken betydelse hälsotillståndet skall tillmätas. Man kan också befara att de nu fällda utslagen blir prejudicerande. Tydligt är att något bör göras för att få fram en prövning som bättre följer lagstiftarnas intentioner. Det blir kanske nödvändigt att förtydliga eller på annat sätt ändra lagen, men därtill blir det kanske tillfälle att återkomma i fortsättningen. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Jag ber också att få tacka socialministern för svaret på min interpellation. Som framgår av svaret är det flera interpellanter som tagit upp samma fråga, nämligen den reform av förtidspensioneringen som riksdagen beslöt 1970. I min interpellation har jag framhållit att denna reform var angelägen. Vi hade fran folkpartiet under flera år rest krav på ändrade villkor för förtidspensionering. Bl. a. föreslogs i en partimotion 1967 en skyndsam utredning av möjligheterna till att ge förtidspension åt äldre personer efter arbetsmarknadskriterier. Riksdagsbehandlingen av regeringens proposition nr 66 år 1970 visade även att det rådde en betydande enighet om behovet av en ändrad lagstiftning. Av socialministerns svar framgår också att en väsentlig ökning av antalet beviljade förtidspensioner ägt rum sedan lagen trädde i kraft, och det tyder på att det här fanns ett stort inneboende behov av denna reform. De generellt hållna reglerna har tyvärr gett anledning till skilda tolkningar när det gäller den medicinska prövningen av vederbörandes arbetsförmåga. Även om denna skulle tillmätas mindre betydelse i förhallande till arbetsmarknadsmässiga kriterier, såsom vederbörandes möjligheter att få ett passande arbete, så har i nagra uppmärksammade fall den medicinska prövningen blivit avgörande och lett till avslag i försäkringsdomstolen på ansökan om förtidspension. Det ifrågasattes vid riksdagsbehandlingen, bl.a. i en motion från folkpartiets sida, om den medicinska prövningen över huvud taget skulle vara nödvändig i de fall där arbetsmarknadsmässiga kriterier klart pekade på omöjligheten för en äldre person att erhålla ett lämpligt arbete på orten. Nu fasthålles vid vad andra lagutskottet skrev i sitt betänkande: Utskottet finner det riktigt att det alltjämt i princip upprätthålles ett krav på medicinsk prövning för att erhålla förtidspension, även om prövningen inte behöver bli mera djupgående. Man överlåter åt de prövande myndigheterna att utforma de nya bestämmelserna för att de skall motsvara syftet med reformen. Genom det fall som särskilt uppmärksammats och som den föregående talaren här redogjorde för och där försäkringsdomstolen som sista instans sagt nej till förtidspension har uppstått en viss oklarhet om innebörden av de gällande bestämmelserna. Som jag framhållit i min interpellation är det därför nödvändigt att klarare fastslå vilka krav som bör ställas för att en äldre person, som av arbetsmarknadsmässiga skäl inte kan få arbete, skall erhålla förtidspension och betydelsen av den medicinska prövningen i sådana fall. Jag frågade därför i interpellationen om behovet av ett klarläggande och om statsrådet ville medverka till en lagändring, alternativt sådana anvisningar och rekommendationer, att den äldre arbetskraftens möjligheter att erhålla förtidspension inte försvåras genom en strikt tillämpning av kravet på medicinsk prövning. När jag nu tackar för svaret, frågar jag om man skall tolka detta så, att statsrådet anser att nuvarande lag är till fyllest för att medge en lösning i enlighet med syftet med reformen. Om så är fallet, anser statsrådet då att det inte är nödvändigt med en ändring av den gällande lagen för att lösa de problem som kan uppstå genom nuvarande tillämpningspraxis? Statsrådet hänvisar till de pågående informationskonferenserna som riksförsäkringsverket anordnar med försäkringskassornas pensionsdelegationer och där frågor kring förtidspensioneringen särskilt tas upp till behandling. I svaret på interpellationen understryks bl.a., att vid pensionsbedömningen skall i medicinskt hänseende även tas: hänsyn till åldersförändringarnas betydelse för arbetsförmågan och att dessa skall ses i förhållande till de arbetsuppgifter som står till buds på orten. I varje enskilt fall skall detta ställas i relation till vartannat. Kommer då det som statsrådet har preciserat och understrukit i sitt svar att ligga till grund och vara vägledande för de informationer till pensionsdelegationerna som riksförsäkringsverket meddelar? Kan man förvänta sig att det i fortsättningen blir en mer likartad behandling av ansökningar om förtidspension för äldre arbetstagare som av arbetsmarknadsmässiga skäl inte kan fortsätta i arbetslivet? Herr Fredriksson var något inne på tanken, om försäkringsdomstolens utslag kan komma att få prejudicerande betydelse i fortsättningen. Det vore även av värde att få höra, om statsrådet har någon speciell uppfattning om hur ansökningar av liknande slag kommer att behandlas i fortsättningen. Jag ber än en gång få tacka för det utförliga svaret på min interpellation.

Herr talman! Jag tackar socialministern Aspling för svaret på min fråga. Av detsamma framgår tydligt att socialministern inte anser att ett förtydligande eller klargörande av lagtexten är nödvändigt. En fortlöpande konferensverksamhet, bedriven av riksförsäkringsverket, skulle ge den nödvändiga klarheten. Då kan man fråga sig om konferenserna även skall omfatta den högsta instansen, försäkringsdomstolen, eller om dess tidigare domar har varit enligt lagens bokstav. I svaret pekas också på ökningen av antalet beviljade förtidspensioner, men det ges inget klart besked i principfrågan. Anledningen till interpellationerna och de enkla frågorna är ju den nuvarande tillämpningen av lagen. Där finns det tydliga skillnader mellan vad socialministern här säger och vad som tidigare har sagts i riksdagen. Socialministern menar att åldersförändringarna skall betraktas såsom medicinska skäl och ställas i relation till de arbetsuppgifter som står till buds på orten. Det skall också, enligt socialministern, tas hänsyn till dem som på grund av yrkesförslitning inte orkar hänga med i sitt arbete och inte kan få annat lämpligt arbete. Åldersförändringarna och arbetsförhållandena skall alltså då detta sätt ställas i relation till varandra. Det framgår emellertid inte klart av svaret om rent arbetsmarknadspolitiska skäl kan vara en orsak till förtidspensionering. Man konstaterar bara att en människa är utsliten, så till vida att han inte är lämplig för omskolning eller andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Att det förhållandet att han också är arbetslös och det inte finns något annat arbete på orten skulle göra att han erhåller full förtidspension sägs det inget om i svaret. Däremot sades det en hel del om det i kammaren när detta lagförslag togs. Utskottets ordförande har mycket tydligt förklarat, att om arbetsmarknadssituationen är sådan att vederbörande inte kan beredas ny sysselsättning inom rimlig tid och har uppnått 63 års ålder skall han inte behöva omskolas eller flytta från sin hemort. Då har man förtidspensionering att ta till. Jag tror inte det är någon risk för att vad utskottet skrivit kommer att tillämpas på det sättet att den medicinska prövningen får så stor tyngd att den tar över den rent arbetsmarknadsmässiga prövningen, som i och för sig varit motivet för ändringsförslaget. En genomläsning av domstolens beslut och även beslut på lägre nivå i ärenden om förtidspensionering visar emellertid tydligt på förvirring. På lägre nivå går tolkningarna stick i stäv mot varandra, och man skjuter enbart in sig på de medicinska skälen. Det finns exempel på domar där hemställan om förtidspension i och för sig har beviljats men där olika skäl har åberopats. En del har tagit fasta på medicinska skäl och så att säga övervärderat dessa, medan andra har menat att de skälen inte i och för sig vägde tillräckligt tungt men att arbetsmarknadsskälen ändå skulle räcka till. Ansökningarna har beviljats, men det har skrivits särskilda yttranden av vilka det tydligt framgår att det råder oklarhet om tolkningen av lagtexten. I ett fall har också refererats till vad som sades i riksdagen. Enligt vad utskottets talesmän då anförde i respektive kamrar har flera pensionsfall som uppfyllt kriterierna blivit avslagna i försäkringsdomstolen. De domarna är prejudicerande, och man undrar vad som kommer att hända i framtiden om inget förtydligande sker. Domstolens beslut är utan appell trots att de går emot riksdagens tolkning av utskottsutlätandet. Av protokollet framgår att fru Marklund i det sammanhanget hade farhågor för en urholkning av syftet med lagtexten. Hon var ganska ensam om åsikten i den kammaren då. Herr Fredriksson fann ingen anledning till oro vid det tillfället. Domarna visar tydligt att de medicinska skälen dominerar; dock tycks bedömningen ha blivit förmånligare vad beträffar de rent medicinska skälen för dem som gör ansökan.

T. o. m. herr Fredriksson anförde då i debatten att den medicinska prövningen hade bibehållits just för att skydda arbetarna. Erfarenheten visar att det har blivit precis tvärtom. Vad som behövs är en förbättring av lagtexten så att den ger klart besked om de arbetsmarknadspolitiska skälens betydelse vid bedömningen. Jag anser med andra ord att ett förtydligande på den punkten inte finns i socialministerns svar. Det krävs ett förtydligande från socialdepartementet om vad regering och riksdag egentligen har avsett med denna lagändring, som skulle innebära vidgad rätt till förtidspension.

Herr talman!

Om en arbetstagare har ett fysiskt tungt eller psykiskt pressande arbete bör den omständigheten att han på grund av förslitning inte längre orkar hänga med i arbetet vara en grund för förtidspension. 63-års gränsen bör inte uppfattas som en fast och undantagslös regel. Ett av de typfall som varit aktuella i debatten är just att en person inte längre orkar med sitt arbete. Enligt de nya reglerna skall vederbörande få pension, om han har för avsikt att lämna förvärvslivet och vill ha förtidspension. Pensionen skall beviljas om inte länsarbetsnämnden tämligen omgående kan bereda honom ett annat lämpligt arbete utan omskolning eller anser att det finns goda utsikter att ordna ett sådant arbete. Ett annat av de aktuella typfallen när det gäller äldre arbetskraft är att någon på grund av företagsnedläggelse eller dylikt har mist ett arbete som han har kunnat sköta trots ett visst medicinskt handikapp. Om han inte kan få ett nytt arbete som han klarar, blir han berättigad till förtidspension, sävida inte länsarbetsnämnden anser att det finns så goda placeringsmöjligheter att nämnden avstyrker pensioneringen. Jag har velat erinra om att riksförsäkringsverket underströk detta redan när förslaget om den vidgade förtidspensioneringen lades fram. Den vidgade förtidspensioneringen — låt mig understryka det, herr talman — är en viktig och angelägen reform. De siffror jag har nämnt här i dag visar också att de nya bestämmelserna slagit igenom. Många, särskilt de som har tunga och slitsamma yrken, har därigenom fått ökade möjligheter att lyfta oreducerad folkpension och ATP före den ordinarie pensionsålderns inträde. Samtidigt är det naturligt att det vid tillämpningen av regler av detta slag uppkommer gränsfall. Det gäller här avvägningar som rör både den enskildes hälsa och de arbetsmarknadsmässiga förhållandena. Många gånger kan det också vara svårt att få fram alla relevanta fakta i ärendena. Jag har i mitt interpellationssvar riktat uppmärksamheten just på dessa frågor. Jag är övertygad om att man inom pensioneringens administration är besjälad av en vilja att nå fram till riktiga lösningar. I första hand är det försäkringskassornas pensionsdelegationer med inslag av representanter från arbetsmarknadens parter som fattar beslut om pensioneringen. Jag har i mitt svar understrukit att åldersförändringarna och arbetsförhållandena skall ställas i relation till varandra. Därav följer att utredningen om sökandens hälsotillstånd alltid måste göras mot bakgrund av de arbetsmarknadsmässiga förhållandena. Sökandens arbetsförhållanden under de senare åren av hans yrkesverksamma tid måste med i bilden. Pensionsdelegationen har att se till att tillräcklig utredning för en sådan bedömning finns i ärendet. Det kan därvid ibland krävas kompletterande utredning. Enligt vad jag har inhämtat — och det har jag understrukit — tar riksförsäkringsverket vid de nu pågående konferenserna med pensionsdelegationerna särskilt upp de här frågorna. Jag har tidigare sagt att jag följer tillämpningen av förtidspensionsreformen med stor uppmärksamhet. Riksförsäkringsverkets redogörelse visar att 96—97 procent, dvs. att 96 å 97 av 100 ansökningar om förtidspension, bifalles. Härav får man givetvis inte dra den slutsatsen att allt är gott och väl, även om siffrorna talar sitt tydliga språk om en positiv inställning ifrån dem som tillämpar lagstiftningen. Trots allt kan här finnas mera att göra, och det är därför riksförsäkringsverket vid de konferenser med pensionsdelegationerna som pågår just nu särskilt tar upp de frågor jag berört i mitt interpellationssvar. Det är enligt min mening angeläget att dessa frågor ägnas ökad uppmärksamhet. Låt mig, herr talman, till detta bara foga ytterligare några kommentarer. Herr Larsson i Öskevik tog upp ett i och för sig mycket intressant principresonemang beträffande frågan om vad han kallade riktade eller behovsprövade reformer kontra mera generella reformer. Han pekade på att de riktade behovsprövade reformerna ju ofta medför gränsdragningsproblem. Jag skulle här vilja säga att när man sätter in generella reformer är det klart att gränsdragningsproblem inte uppstår. När man gär den andra vägen och löser angelägna sociala frågor genom behovsprövade reformer kan givetvis gränsdragningsproblem uppstå. Men vi skall komma ihåg en sak här: genom att just rikta in en reform på låt mig säga en mycket angelägen grupp, som behöver ett stöd, kan man gå längre, man kan satsa mer. Det är vad som gäller beträffande denna reform. Här har vi kunnat gå långt ner i åldersgrupperna, och jag är övertygad om, som jag redan har framhållit, att denna reform har och kommer att få stor betydelse. Med andra ord, herr Larsson i Öskevik, det bästa får inte bli det godas fiende när det gäller diskussionen om behovsprövade eller generella reformer. Jag vill vidare säga till herr Larsson att sedan vi diskuterade de här frågorna senast har ju den mycket viktiga uppgörelsen mellan Landsorganisationen och Svenska arbetsgivareföreningen kommit till stånd, som direkt tar sikte på en sänkning av pensionsåldern för mycket stora arbetstagargrupper i vårt land. Till herr Jonsson i Mora vill jag säga följande. Det är väldigt angeläget att, när man diskuterar reformer av det här slaget, man så långt som möjligt söker precisera vad reformerna har inneburit. Jag skall inte ta upp någon polemik med herr Jonsson i Mora, men när jag läste en folkpartistisk tidning för någon tid sedan fann jag att man där betraktade förtidspensionsreformen som en pappersreform. Då har man ju kommit långt på sidan av verkligheten. Jag antar att herr Jonsson i Mora inte anser att det är en pappersreform. Jag har pekat på att reformen innebär utbetalningar detta budgetår av omkring 200 miljoner kronor i förtidspension. Jag tycker inte att det motiverar att man presenterar reformen som en reform på papperet. Jag är övertygad om att reformen i högsta grad är en realitet för de tusentals äldre arbetare som tack vare reformen har fått sin försörjning tryggad. Jag vill säga ytterligare till herr Jonsson i Mora, att riksförsäkringsverket naturligtvis är mycket angeläget om att bedömningarna ute i de olika pensionsdelegationerna skall bli så likvärdiga som möjligt. Det är ju anledningen till att man just nu i november och december genomför en rad konferenser med de personer som är engagerade ute i pensionsdelegationerna och har att bedöma de här frågorna.

Reformen ger ju — låt oss inte glömma det — rätt till förtidspension för den som har blivit utsliten i ett tungt eller pressande arbete eller som mist sitt arbete och inte kan få ny anställning utan omskolning eller flyttning. Det är dessa, låt mig understryka det, arbetsmarknadsmässiga hänsyn som utgör det nya och väsentliga inslaget i behandlingen av en pensionsansökan. På en del håll, och det bör också framhållas, har man ju missuppfattat den roll läkarutlåtandet spelar vid behandlingen av pensionsansökan. Vi har haft anledning att i olika sammanhang gå ut med klara deklarationer om vad läkarutlåtandet skall vara. I själva verket är läkarutlåtandet, som skall finnas fogat till en ansökan om förtidspension, ingenting annat än en beskrivning av hälsotillståndet hos den som söker pension. Läkaren skall inte yttra sig om förtidspension skall utgå eller inte. Den saken avgörs i enlighet med de nya reglerna av försäkringskassans pensionsdelegationer. Och i pensionsdelegationerna sitter nu också representanter för fackföreningsrörelsen som självfallet är mycket väl förtrogna med arbetsmarknadsförhållandena på de olika orterna.

Herr talman! Jag tänker inte närmare kommentera socialministerns senaste inlägg. Låt mig bara ta fasta på vad socialministern har anfört när han gör en del förtydliganden av de exempel som han angav på fall där han anser att pension bör utgå. I dessa uttalanden tycker jag mig kunna utläsa en positiv inställning. Jag har också när jag har läst interpellationssvaret tagit fasta på vad socialministern anfört och som han här ytterligare understrukit, nämligen att denna reform innebär att man i många avseenden kan tala om ett nytt synsätt. Socialministern har även betonat de arbetsmarknadsmässiga faktorernas stora betydelse. Kanske vågar man dra den slutsatsen att socialministern har uppfattningen att i sådana fall som jag har relaterat bör dessa faktorer vara avgörande.

Därav följer att utredningen om sökandens hälsotillstånd alltid måste bedömas mot bakgrunden av de arbetsmarknadsmässiga förhållandena.” Jag vågar väl som sagt dra den slutsatsen att socialministern anser att de arbetsmarknadsmässiga förhällandena bör ha ett avgörande inflytande. Jag tycker att detta är ett mycket betydelsefullt uttalande.

Tillåt mig också, herr talman, än en gång understryka att jag finner det oerhört nödvändigt med en liberal bedömning vid prövning av pensionsansökningarna från personer som kanske hela sitt liv arbetat i tunga yrken. För många kan tämligen normal åldersförändring och förslitning utgöra hinder nog att fortsätta i yrket eller, om vederbörande har förlorat sitt arbete, att övergå till ett annat yrke. Jag vill särskilt kraftigt understryka att det medicinska tillståndet inte fär vara avgörande. Socialministern har framhållit reformens stora betydelse, och för att inget missförstånd skall uppstå vill också jag gärna understryka att jag inte underskattar den stora sociala betydelse denna lag har för många arbetstagare i vårt land. Jag uppskattar även att socialministern med uppmärksamhet ämnar följa den fortsatta tillämpningen av pensionsreformen. Jag finner av hans senaste inlägg att också han har den uppfattningen att det kanske blir nödvändigt att få till stånd en något liberalare tolkning. Jag tycker att den genomförda reformen är mycket bra, och det är vi helt överens om. Det är bara synd att vissa fall har förekommit — av vilka jag har relaterat ett par — som gör att en sådan i och för sig fin och bra reform får ett visst vanrykte. Jag hoppas emellertid att den tolkning och den tillämpning som kommer till stånd i fortsättningen skall bli så liberal att den kommer att följa de intentioner som riksdagen har lagt på denna som sagt mycket betydelsefulla reform.